Herr talman! Lars Moquist välkomnade en öppnare debatt om dessa frågor. Det gör jag också. Men han sade samtidigt att det innebär att man nu får tala om sådant som inte var rumsrent för några år sedan. Det finns faktiskt fortfarande saker som inte är rumsrena i detta land: att hetsa emot muslimer, att berätta vandringssägner av olika slag och att berätta nedsättande och lögnaktiga historier. Sådant har förekommit inom Lars När det gäller ökade insatser för att motverka främlingsfientlighet kan jag säga att vi vet att rädsla ofta föds i okunskap. Det man inte känner till och inte vet så mycket om ger ofta en naturlig rädsla. Det är en naturlig mänsklig egenskap. Därför är naturligtvis faktaredovisning en väldigt viktig fråga. De ökade resurserna skall delvis användas till fakta och upplysning. Det finns också väldigt många enskilda organisationer som har projekt av olika slag för att minska konfrontationer mellan olika grupper, inte minst bland ungdomarna. De 10 miljoner som har beviljats förut har använts bl.a. till projekt där ungdomar kan få mötas och lära känna varandra. Därmed undanröjer man risken för konfrontationer, främlingsrädsla och främlingsfientlighet. Jag har också varit i de thailändska flyktingförläggningar som låg på gränsen till Cambodja. Är det detta Ny demokrati vill åstadkomma? Det var flyktingförläggningar ute i urskogen, helt avskilda från det normala samhället, där man skall leva i tiotals år och sedan bussas tillbaka. Jag vet att många anser att den repatrieringen var bra. Jag anser det själv mot den bakgrund som fanns, nämligen att folk satt inspärrade i flyktingläger helt vid sidan av samhället. Då var det säkert bättre att de fick komma tillbaka till sitt land. Är det sådana läger som Lars Moquist vill ha i våra norrländska skogar?
Herr talman! Kulturminstern försöker slå tillbaka när det gäller fri debatt och pratar om att Ny demokrati har gjort märkliga uttalanden gentemot muslimer. Jag tror inte att kulturministern skall vara så stor i orden i detta sammanhang. Sådana misstag kan ske. Jag tror att de flesta folkpartister läste lusen av Birgit Friggebo efter de famösa uttalandena om kosovoalbaners benägenhet för snatterier. Jag tycker inte att det finns så stor anledning för Birgit Friggebo att ta så stora ord i munnen. Vi vill självfallet inte ha några cambodjanska läger i Sverige. Birgit Friggebo gör sig ständigt skyldig till sådana befängda kullerbyttor och resonemang. Jag ville bara påpeka att det inte är något märkligt med att man återförvisar människor och låter dem åka tillbaka inom en tioårsperiod. Det har man gjort i Thailand. Jag är väl medveten om att människorna där levde under väldigt hårda förhållanden. Vi skall självfallet inte ha cambodjanska läger, med den svåra ekonomiska situation som man hade i dessa läger, i Sverige. Men bråka inte så mycket om att en ganska oerfaren riksdagsledamot -- som inte var riksdagsledamot vid detta tillfälle -- har kommit med något uttalande, när Birgit Friggebo, med tjugo års erfarenhet från riksdagsarbete, kan fälla sådan uttalanden om kosovoalbaner!
Herr talman! Denna fråga har granskats bl.a. av konstitutionsutskottet. Jag har också bett om ursäkt för att tungan slant vid ett tillfälle. Det finns faktiskt en skillnad mellan det och att på gator och torg driva kampanj och upprepa sina uttalanden gång på gång. Jag vet inte om tungan slant på Lars Moquist när han talade om att man skulle ''återförvisa'' människor. Det intressanta är om Lars Moquist ser det thailändska exemplet som en modell. Han tog ju upp det i diskussionen om hur vi i Sverige skall förhålla oss till temporära eller permanenta uppehållstillstånd. Jag tror att vi alla här i riksdagen är överens om att vi skall möjliggöra för människor att återvända till sina hemland. Jag tror att alla egentligen innerst inne önskar det, men det finns mycket som gör att man inte kan förverkliga det. Barnen har vuxit upp och förankrat sig i det nya landet under lång tid. Det kan finnas andra orsaker. Då skall vi försöka hjälpa till. Den avgörande frågan blir om återvändandet skall ske frivilligt eller om det skall ske med tvång. Ny demokrati vill att det skall ske med tvång inom en tioårsperiod, medan åtminstone jag anser att det skall ske frivilligt genom att man gör stödinsatser för de människor som har intresse av och vill återvända till sitt forna hemland.
Herr talman! Jag är glad över att höra att Birgit Friggebo uttalar att det är bra att flyktingfientligheten har minskat. Det är väldigt viktigt vad ledande politiker säger. Det är man medveten om vad gäller EG-frågan. Mer än 50 % av svenska folket är emot EG. Då säger politikerna att de skall gå ut och skapa opinion. Men när det gäller en sak som flyktingfientlighet har det varit litet olika inom de olika partierna. Även hos oss har man närmat sig det negativa. Jag är litet besviken över att Birgit Friggebo slarvigt säger att Vänsterpartiet vill ha en flyktingpolitik där de asylsökande regelmässigt ges tillfälliga uppehållstillstånd på tre år. Det är inte sant. Vi förutsätter naturligtvis att det skall gälla vid väldigt speciella situationer, t.ex. en kärnkraftsolycka någonstans i Östeuropa. Vi försöker att vara realistiska och tänka efter. Vi har resonerat som så, att det är möjligt att återvända inom en treårsperiod. Men efter en tid av tre år är åtminstone barnen så integrerade i samhället att det inte är möjligt att neka dem som vill ha det permanent uppehållstillstånd. Det går naturligtvis att ge sjukvård, bostad, skolgång och arbetsmöjligheter även till flyktingar som har tillfälliga uppehållstillstånd. Många av de saker som Birgit Friggebo räknade upp och som gäller Kosova är bekräftade. Birgit Friggebo kan inte säga att de inte är bekräftade. De är bekräftade.
Herr talman! Vänsterpartiet har, enligt min uppfattning, många gånger bra åsikter om flyktingpolitiken. Vi ligger ganska nära varandra. Därför förvånar det mig att Vänsterpartiet kliver upp på den här vagnen i diskussionen om att mer regelrätt införa temporära uppehållstillstånd. Enligt vad jag kan utläsa av Vänsterpartiets motion tycker partiet att t.ex. bosnierna skulle ha fått temporära uppehållstillstånd. Man nämner en tidsperiod på tre år. Det betyder alltså att de bosnier som vi nu ger möjlighet att börja försörja sig, gå i skolan ordentligt osv. skulle ha väntat till 1996. Jag tycker inte att det är en bra politik. Frågan är: Anser Berith Eriksson att vi skulle ha väntat med att ta upp diskussionen om permanenta uppehållstillstånd för bosnier till 1996? Jag har inte velat ge någon förskönande bild av Kosovo. Tvärtom har jag tagit upp en rad oacceptabla företeelser där nerifrån. Men det förekommer också överdrifter, som inte någon tjänar på att sprida. Dels skapar de naturligtvis en väldig oro hos kosovoalbanerna själva, dels skapas oro hos de människor som engagerar sig för dem. Situationen i Kosovo är eländig nog utan att man skall behöva ta till propagandaöverdrifter, något som förekommer hos alla sidor vid krig, oroligheter och när man inte är överens och sams. Jag tror inte att någon av oss har nytta av sådana överdrifter. Jag tror också att det är viktigt för de svenskar som engagerar sig för de asylsökande att veta att vissa saker som nämns faktiskt inte förekommer där nere.
Herr talman! Ja, vi har legat nära varandra i frågan om flyktingpolitik. Men det är ju en feltanke redan från början att man med temporärt uppehållstillstånd inte skulle ha möjlighet till skolgång, sjukvård och arbete. Självfallet skulle vi kunna utforma det så att det var möjligt. Det är upp till oss själva att göra det. Även utan hänsyn till överdrifter ser vi att andra länder omkring oss har gjort bedömningen att asylsökande inte kan skickas tillbaka till Kosova nu. Så det är ändå högst nödvändigt att man i nuläget inför verkställighetsstopp för avvisning av kosovaalbanerna.
Herr talman! Som Berith Eriksson påpekade är det naturligtvis möjligt att sätta in alla integreringsinsatser också vid temporära uppehållstillstånd. Naturligtvis är det möjligt. Men Berith Eriksson förordar ju att människor, som fått komma in i vårt samhälle, efter en viss period med tvång skall föras tillbaka till sina hemländer, om läget har blivit ett annat där. Jag menar att det måste ske frivilligt, men att vi naturligtvis skall stötta de människor som vill åka tillbaka genom repatrieringsinsatser av olika slag. Berith Eriksson sprider en uppgift som inte är sann. Den är ganska vanlig i flyktningpolitiken när det gäller enskilda fall, och den går ut på att andra länder gör precis tvärtom. Det är inte så. Det finns också andra länder som prövar kosovoalbanernas skäl individuellt och som även verkställer avvisningar. Över jul var det 25 000 personer som frivilligt åkte tillbaka till Kosovo från Schweiz. Det var personer som inte har sökt asyl i Schweiz men som har möjlighet att vara där av andra skäl. De åkte hem över helgen och besökte Kosovo. Jag säger inte detta för att på något sätt mildra kritiken mot vad serberna gör i Kosovo. Där sker övergrepp, och där är elände. Vissa grupper har definitivt behov av att få skydd någon annanstans för att undkomma övergrepp av de serbiska terroristerna. De skall få stanna i Sverige. Som jag sade tidigare har ca 3 000 personer hittills beviljats uppehållstillstånd i vårt land.

Herr talman! Flyktingpolitiken måste bygga på både humanitet och realism. Man måste försöka få en förankring i breda folkgrupper för flykting och invandringpolitiken. Det är väl ingen tvekan om att den förankringen i någon mån saknas i dag. Det tyder också attitydundersökningarna på. De visar kanske inte någon ökning av främlingsfientlighet och sådant, vilket nog är det allra viktigaste, men de visar att många är kritiska mot den invandringspolitik som har förts och fortfarande förs. Från moderat håll vill vi nu alltmer betona skyddsaspekten. Människor som har behov av skydd och som söker skydd skall också kunna erbjudas det. Men samtidigt skall man också klargöra att detta uppehållstillstånd endast ges så länge skyddsbehovet kvarstår. Detta är också en politik som norrmännen nu planerar att införa. Vi är i hög grad inställda på att man skall ge tillfälliga uppehållstillstånd och mycket noggrant och tydligt klargöra att det just är fråga om tillfälligt uppehållstillstånd. Om skyddsaspekten inte längre föreligger skall personerna repatrieras, dvs. återsändas till det land varifrån de kom. Men givetvis bara om det är möjligt. Skyddsaspekten skulle kunna vara två eller möjligtvis tre år. Därefter måste ett slutligt ställningstagande ske. Om skyddsaspekt då fortfarande föreligger förordar jag permanent uppehållstillstånd. Jag är alltså inte inne på någon tioårsperiod utan på en treårsperiod. Frågan om tillfälliga uppehållstillstånd börjar nu diskuteras allt mer i olika sammanhang. Jag nämnde Norge, som planerar att införa ett sådant system. Danskarna har det ju redan. Vi har också i direktiven till utredningen om invandrar och flyktingpolitiken fått i uppdrag att utreda detta. Jag tror att även UNHCR, som driver denna linje på alla sätt, kommer att ge sitt bifall till inställningen att tillfälliga uppehållstillstånd skall ges i Sverige. Vi kommer nog att återkomma till frågan flera gånger, men jag är rädd för att invandrarministern är på väg att gradvis bli något mer ensam i sin hållning i dessa frågor. När det gäller kosovoalbanerna vill jag också understryka att det är svårt och ibland stötande med vissa avvisningar. Att skicka ned barnfamiljer till en gränsstation mitt i vintern utan att veta om de har någonstans att bo är stötande. Man borde kunna överväga att skjuta på verkställigheten i vissa fall. Humanitet måste praktiseras också i samband med avvisningar. Ibland känner jag att det inte alltid sker. I övrigt delar jag invandrarministerns uppfattning att det verkligen görs individuella prövningar och att många kosovoalbaner får stanna av politiska och andra liknande skäl. Det eländiga i sammanhanget är egentligen de långa handläggningstiderna. Om nu handläggningstiderna är uppåt två tre år, som de i många fall är för barnfamiljerna, är det inte de asylsökande som skall drabbas av att myndigheternas handläggning dragit ut på tiden, så att det blir svårare att avvisa. Myndigheterna har ett ansvar. Man kanske borde införa ett slags uppehållsgaranti som innebär att om den enskilde asylsökanden inte fått besked inom rimlig tid och inte heller själv bidragit till förseningen, borde det ligga på myndigheternas ansvar att ge uppehållstillstånd. Det är otillständigt med dessa långa handläggningstider. Det förorsakar mycket av detta elände. Vad gäller avvisning vill jag helt kort uppehålla mig kring kyrkofriden. Den razzia som gjordes i Alsike kloster har som bekant uppmärksammats. Jag förespråkar kyrkofrid i så måtto att kyrkan skall betraktas som ett helgat rum, en plats där man kan få frid och där man kan få vara ifred. Men det måste naturligtvis hanteras med omdöme av de kyrkliga myndigheterna och prästerna. Det gäller även dem som arbetar i kloster. Om man gör dessa platser till illegala flyktingförläggningar och dessutom talar om att man anser att myndigheterna inte kan fatta rätt beslut, då tar man på sig ett mycket stort ansvar. Men något slags kyrkofrid bör övervägas. Är invandrarministern intresserad av att bidra till den diskussionen på ett konstruktivt sätt?

Herr talman! Gustaf von Essen sade att flyktingpolitiken skulle vara humanistisk och realistisk. Men han glömde att den också skall innefatta de internationella åtaganden som Sverige har gjort. Rätten att söka asyl får aldrig ifrågasättas, även om man har tillfälligt uppehållstillstånd. Orsaken till att införa möjligheten till tillfälliga uppehållstillstånd är att vi i Sverige praktiskt skall kunna hantera en extremt hög anströmning av asylsökanden. En god repatrieringspolitik, naturligtvis en frivillig sådan, behövs för alla, inte enbart för dem som haft tillfälliga uppehållstillstånd. Kravet på en aktiv repatrieringspolitik omfattande alla flyktingar som kommer till Sverige har vi i Vänsterpartiet i väldigt många år framfört i våra motioner. Det skall också vara helt klart att Genèvekonventionen inte skall kunna sättas ur spel, även om tillfälliga uppehållstillstånd ges.
Herr talman! Jag har samma syn på tillfälliga uppehållstillstånd som Berith Eriksson. En slutlig asylprövning måste kunna ske på de grunder som Berith Eriksson nämner här. Det ser jag som en självklarhet. Men skyddsbehovet skall poängteras.

Det tror jag att de flesta svenskar ställer upp på. Givetvis har den personen möjlighet att söka asyl i en sådan situation, men om denne får det är en annan sak. Skyddsbehovet är alltså det primära. Efter tre år går dock gränsen. Det tycker jag i likhet med många andra här. Efter tre år kan man inte tvinga folk tillbaka till sitt hemland, utan man måste göra en ny prövning för att komma fram till en slutlig bedömning.

Herr talman! Gustaf von Essen tog upp frågan om de långa handläggningstiderna. Han sade bl.a. att det blir svårare att verkställa avvisningar på grund av de långa handläggningstiderna. Man kan med rätta kritisera de långa handläggningstiderna. Vi har vidtagit en mängd åtgärder, bl.a. anställt fler handläggare, för att kunna korta ned tiderna. Nu sjunker tiderna drastiskt. Men det intressanta är att samtidigt kan Gustaf von Essen och många andra säga att det skall finnas tillfälliga uppehållstillstånd. De skall vara upp till tre år eller ännu längre. Sedan skall människorna få åka hem. Om det inte finns något skyddsbehov skall de åka hem -- visserligen kan de söka asyl. Då är det plötsligt väldigt enkelt. Man sätter folk på bussar och skickar hem dem. Alla är nöjda och glada, även de som körs ut med tvång. Detta är vad det hela handlar om. Jag begriper inte denna diskussion. För några år sedan var den vanligaste politiska frågan i denna kammare att korta ned handläggningstiderna. Det gick inte att ha de så. En av motiveringarna var att folk skulle få snabba besked om de kunde börja att satsa på en framtid i Sverige eller om de skulle åka tillbaka till sina hemländer. Nu står samma personer här och säger att det kan vara fråga om tillfälliga uppehållstillstånd på tre, fyra eller tio år. Sedan är det bara att sätta människorna på bussen när kriget är över. De kommer att vara snälla och glada, och det kommer att vara så lätt. Jag förstår inte denna dualistiska uppfattning som dessa personer kan redovisa vid ett och samma tillfälle. Det är bakgrunden till att jag vill driva denna fråga hårt. Det skall vara en ordentlig diskussion. Är det verkligen rimligt att ha en politik som går ut på att folk körs ut? Gustaf von Essen säger att jag är tämligen ensam om att driva denna politik. Men därför är det inte alldeles säkert att jag faktiskt har fel utan tvärtom rätt.
Herr talman! Kulturministern är upprörd över det som sker i dag. Handläggningstiderna är och har varit sådana att människor befinner sig i två tre år i otrygghet utan att få veta vilka spelregler som gäller -- för att sedan bli bussade till gränsen till Kosovo och instjälpta över gränsbommen. Är det humanitärt? Jag menar att de som kommer hit och vill ha skydd skall få det om de uppfyller kriterierna. De vet från början att det är fråga om tillfälliga uppehållstillstånd. Myndigheterna vet det. Politikerna vet det, och all personal vet det. Hela arbetet med flyktingarna under denna period är inriktat på att det kan bli fråga om ett återvändande. De skall ha ett bra mottagande med den humanitära service som kan förväntas. Det är en väldig skillnad. Vi bedriver i dag en dubbelsidig italiensk bokföring. Vi låtsas vara humanitära och fina. Men egentligen tar vi två tre år av dessa människors liv för att sedan kasta ut dem. Är det bättre?

Herr talman! Det råder en alltmer ökande turbulens i flyktingfrågan. I samband med den uppmärksammade polisinsatsen i Alsike kloster den 24 november i fjol ställdes frågan om kyrkofrid i centrum. Vad är det som gäller egentligen? Vad står begreppet kyrkofrid för? Den debatt som uppstått har gällt både asylsökande flyktingars rätt och möjlighet att få vistas i svenska kyrkor och om polisen kan gå in i en kyrka och gripa asylsökande för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Kyrkofrid har länge varit ett självklart begrepp i stora delar av världen, inte bara i det vi kallar demokratiska länder. Den ingår som en del i det större sammanhang som handlar om asylrätten och som är av urgammalt ursprung. De gammaltestamentliga, judiska fristäderna fick sina naturliga motsvarigheter i den medeltida kyrkans kloster och kyrkor. Kyrkofrid krävdes av den kanoniska rätten, och den återfinns i olika svenska landskapslagar och stadgades i rikslag av Herr talman! I skriften Svenska kyrkans invandraroch flyktingarbete, utgiven av svenska kyrkans församlingsnämnd i mars 1993, sägs bl.a. om kyrkorummet som tillflyktsort: ''Kyrkorummet som skyddas av kyrkofrid har sedan gammalt varit en tillflyktsort för människor i nöd och vi har fått se denna tradition återupplivad. Denna sista vädjan i en desperat situation har ett symbolvärde i hela vårt samhälle. Vi i kyrkan skall agera ansvarsfullt, så att kyrkofriden respekteras i samhället och för att denna tradition skall leva vidare.'' Låt mig ge en kort uppgift från vårt OS-aktuella grannland Norge. Justitieminister Grete Faremo lovade i juli 1993 att respektera kyrkofriden. Fast kyrkofriden inte har någon juridisk legitimitet i Norge, kan den genom detta löfte anses ha fått en moralisk sådan. I nuvarande svensk rättsordning är begreppen kyrkofrid, eller kyrkoasyl, i betydelsen av plats där polisen saknar rätt att gå in utan kyrkans tillstånd, okända. Något moraliskt löfte att respektera kyrkofriden motsvarande det i Norge har mig veterligt inte givits av någon svensk minister eller motsvarande. 1990 i brev till samtliga polismyndigheter i landet bl.a. följande: ''För egen del anser jag att några särregler för tvångsingripanden i kyrkor, kloster och liknande lokaler inte bör införas. - Det kan enligt mitt förmenande inte komma ifråga att införa någon slags frizoner, där polisingripanden överhuvudtaget inte skulle få ske. I ett samhälle som vårt finns det inget behov av att ordna en fristad för personer som är misstänkta för brott eller som eftersöks enligt annan lagstiftning. En annan sak är att hänsyn så långt möjligt bör tas till kyrkorummets helgd vid en husrannsakan eller liknande eftersökning.'' Skillnaden i uppfattningen om vad kyrkofrid står för har på senare tid vuxit mellan företrädare för polisen och t.ex. företrädare för svenska kyrkan. Så lät för bara några veckor sedan Växjöbiskopen Jan Arvid Hellström sätta upp en skylt på kyrkporten till Hjälmseryds kyrka med orden: ''Detta är heligt rum. Här råder kyrkofrid. Jan-Arvid Hellström. Från kyrkligt håll ses den önskvärda s.k. kyrkoasylen, fristaden, som en moratoriefråga, som ett temporärt skydd och rådrum i syfte att garantera tid för en värdig ärendeprövning. Kyrkan menar att denna okränkbarhetens långa historia vittnar om dess stora tyngd, och kyrkan känner sig nu särskilt utmanad i invandrar och flyktingarbetet. Svenska kyrkan intensifierar nu arbetet med att definiera kyrkofridsbegreppet och fristadsbegreppet. Statens invandrarverk har tidigare förespråkat en utredning och reglering av begreppet kyrkofrid. Herr talman! Vare sig man nu är engagerad i vad som händer med de flyktingar som sökt kyrkofrid och rådrum i Åsele kyrka, Ucklum eller någon annanstans, är det enligt min mening helt klart att begreppet kyrkofrid måste stärkas. Jag skulle vilja göra förre ärkebiskopen Bertil Werkströms ord till mina och hävda ''att kyrkorummet har samma rätt till integritet som våra ambassader i främmande länder självklart tillerkänns''. Lagstiftad kyrkofrid borde gälla lokaler som vigts för permanent gudstjänstbruk, liksom de delar av kloster som omfattas av s.k. klausur. I dessa lokaler skulle myndigheterna få bereda sig tillträde utan huvudmannens tillstånd endast vid fara med avseende på liv, hälsa och egendom. Skulle kyrkoasylen av olika skäl missbrukas eller bli ohållbar, kan kyrkorådet eller kyrkoherden begära avhysning hos polisen. Vi i kds menar att respekten för kyrkofriden måste återupprättas och upprätthållas. Kyrkan måste få vara en fredad zon. Sverige som ett land i den kristna kulturkretsen bör självklart hävda och skydda de värderingar som ligger i begreppet kyrkofrid och som innebär gudstjänstdeltagares trygghet och kyrkorummets helgd. Vi måste också kunna ge människor i nöd rådrum.

Herr talman! Jag noterade inlägget från Jan Erik Ågren med visst intresse, därför att jag själv hade några tankar omkring detta. Jag vill bara ställa några frågor för att få kompletterande upplysningar. Skiljer Ågren på kyrkofrid och fristad? Det är för mig två olika saker. Det är en sak om en flykting, en förföljd person eller en person som över huvud taget är i nöd kommer in i kyrkan och vill utnyttja kyrkofriden, om han säger att han är förföljd och måste ha skydd under en kort period. Den kyrkofriden skall respekteras. Så sker också på kontinenten. Det är en annan sak om kyrkorna sätter upp fristadsrörelser och frizoner, om de säger att myndigheterna har fattat felaktiga beslut när det gäller vissa avvisningar och vill härbärgera personer i kyrkor, kanske under lång tid. Då har de gått över gränsen. Därmed anser de att de inte behöver följa demokratiska beslut, därför att de vet bättre. Jag vill klara ut vad Ågren egentligen åsyftar. Vill han ha halvillegala flyktingförläggningar som drivs av kyrkan, utanför samhällets normala ramar, eller är det den verkliga kyrkofriden han är ute efter?
Herr talman! Jag tog upp begreppet kyrkofrid i debatten därför att jag menar att det som har hänt under senare tid visar att det finns så väldigt många olika uppfattningar om vad kyrkofrid som begrepp står för. Jag skulle vilja, som jag också nämnde i mitt anförande, att man gick igenom detta ordentligt, så att företrädare för kyrkan, polis, andra myndigheter och de som är engagerade när det gäller flyktingarbete kan vara överens om vad som gäller. Jag vill säga att det är kyrkofrid i den gamla meningen som jag hävdar. Vi måste på ett bättre sätt än i dag vara klara över hur den skall definieras och vad den står för. Det skulle vara en fördel i dagens situation, för både myndigheter, polis, kyrkan, flyktingar, flyktingorganisationer osv. Det är viktigt att det inte uppstår en situation där det skapas motsättningar mellan polis och kyrka, utan att man kan hantera det här på ett lugnt och sansat sätt och respektera varandras uppfattning.
Herr talman! I det sekulariserade Sverige finns inte längre samma känsla för kyrkorummets helgd som vi tidigare har fått uppleva. Däremot har många av de asylsökande en sådan känsla. Vi har krävt att det i polislagen skall skrivas in att det endast är den som ansvarar för kyrkolokalen som kan medge att personer får söka skydd där och medge att polis kan gå in där för att söka efter personer. Det som hände i Alsike handlar om mycket mer än bara en frizon. Det handlar om värdighet även när det gäller att avvisa asylsökande. När polisen agerar på det sätt som den gjorde där, inför kameror och publik, kan man föreställa sig hur det går till i andra sammanhang -- vilket det också finns många vittnesbörd om. Behovet av att sända signaler, av signalbärare, som jag tog upp i mitt inlägg tidigare, har fått till följd att praxisbildningen är oklar och bedömningarna inkonsekventa, och att antalet personer som gömmer sig är större. Problemet är alltså litet större än frågan om kyrkofridens helgd. Det handlar också om ett värdigt avvisande av människor.
Herr talman! Det handlar om att behandla alla människor på ett värdigt och likartat sätt. Det handlar om att reda ut begreppen och att vara överens om vad det är som gäller. Som jag sade tidigare, skulle det underlätta för många av dem som är i den här situationen. Jag sade i mitt anförande att samma rätt till integritet som våra ambassader har skall gälla för kyrkofrid i kyrkorummet. Det gjorde jag för att lyfta fram frågan och visa hur viktig kyrkofriden är. Det enda riktiga är, enligt min uppfattning, att kyrkan har ansvaret för kyrkorummet. Om någon vill vara där skall det ske enligt överenskommelse med dem som har ansvar för kyrkan och de lokaler som hör dit. Jag hoppas att den här debatten kan bidra till att de här begreppen utreds och att begreppet kyrkofrid stärks. Jag tror att alla skulle tjäna på det.
Herr talman! Efter den största flyktingströmmen sedan andra världskriget visar västländerna en tydlig tendens att införa allt fler restriktioner i lagar och praktisk tillämpning, bl.a. genom skärpta avvisningsbestämmelser och visumtvång. De inskränkningar som görs sker framför allt i rättstillämpningen. Så sker också i Sverige. Det är framför allt kosovoalbaner, peruaner, kurder och zigenare som berörs. Det förvånar mig att invandrarministern kunde lämna debatten utan att ta ställning till frågan om verkställighetsstopp för bl.a. kosovoalbaner och utan att ens säga något om huruvida det finns beredskap för det. Det är inte möjligt att med framgång bekämpa rasfördomar och flyktingfientlighet utan att med kraft slå vakt om asylrätt och solidarisk flyktinghjälp. Den tendens som finns i motsatt riktning måste brytas. Om inte, kommer den allvarligaste flyktingvågen i Europa sedan andra världskriget att få katastrofala verkningar för skyddsbehövande människor på flykt. Utan en solidarisk flyktingpolitik blir effekten att vi får ännu fler flyende människor som lever underjordiskt, arbetar och bor svart. Det rör sig om miljontals människor som lever på detta sätt i Central och Västeuropa. Ingenting är mer negativt för den fasta befolkningen i berörda länder. Men regeringarna i Västeuropa har ännu inte vågat ta de politiska och ekonomiska krafttag som behövs, trots stark kritik från de parlamentariska församlingarna inom EG och Europarådet. De som enligt nuvarande lagstiftning beviljas uppehållstillstånd i Sverige är flyktingar enligt Genèvekonventionen, krigsvägrare och de factoflyktingar. Uppehållstillstånd kan också ges av humanitära skäl. Som vi socialdemokrater framhåller i en motion av alla ledamöter i Stockholms stad och län, är det angeläget att Sverige upprätthåller dessa grundläggande regler i vår lagstiftning. Det ökar våra möjligheter i Europa och i övrigt på det internationella planet att vara pådrivande för en mer rättvis ansvarsfördelning av förpliktelserna för asylsökande och flyktingar. Vad Gustaf von Essen har sagt här i dag innebär att han är förespråkare för betydande inskränkningar i den lagstiftning som vi har nu, och hans inställning ligger inte särskilt långt från Lars Moquists. I propositionen om mottagande av asylsökande anges att tidsbegränsade uppehållstillstånd bör användas främst då de skyddssökande flyr undan konflikter och kriser, som kan bedömas ha kortare varaktighet. Det är angeläget att understryka att tillfälliga uppehållstillstånd inte får inkräkta på asylrätten. Det finns utan tvekan en påtaglig risk att så skall kunna ske i rättstillämpningen. Det bör med större klarhet och tydlighet framgå att stor vikt läggs i rättstillämpningen vid att inte inskränkningar görs i den skyddssökandes rätt att vid behov få sin asylansökan behandlad i vanlig ordning. Det är erforderligt att regeringen tillser att anvisningar om detta tillkommer. I regeringsförslaget framhålls att tillfälligt uppehållstillstånd, som kan avse högst tolv månader, skall innefatta insatser för förberedelser för ett återvändande. Frågan om vad som skall inträffa i händelse att skyddsbehovet kvarstår efter tolvmånadersperioden är inte i tillräcklig grad preciserad. Det behövs nya överväganden och förslag om detta. Här bör de anvisningar och uttalanden som gjorts från UNHCR vara vägledande. De flesta flyktingar har en önskan om att kunna återvända till sitt hemland. Vilka möjligheter som finns till frivillig återvandring är för dem en mycket viktig fråga. Det är hög tid att regeringen framlägger ett konkret återvändandeprogram, vilket saknas i årets budgetproposition. Det finns utredningar om detta som aldrig har lett till något resultat. Inte heller i årets budgetproposition finns några nya förslag. Tillräcklig vägledning för detta finns inte bara i forskningsrapporter och utredningar utan även hos UNHCR samt olika nationella och internationella frivilligorganisationer. Herr talman! Anslagen till hemspråksundervisningen föreslås minska med 120 miljoner kronor och skall endast erbjudas invandrarelever under deras första sju skolår. Jag anser att budgetpropositionens förslag angående hemspråksundervisningen behöver ses över. Det är också angeläget att en översyn sker av hur enskilda kommuner använder de pengar som anslagits för undervisning i svenska 2 och hemspråk för invandrarbarnen och hur bestämmelserna gällande denna undervisning följs.
Herr talman! UNHCR poängterar nu skyddsbehovet i allt större utsträckning. Man talar om repatriering som första alternativ, uppehåll och insatser i närområdet syftande till repatriering som andra alternativ, tillfälliga uppehållstillstånd i tredje asylland som tredje alternativ och, om detta inte är möjligt, permanenta uppehållstillstånd i tredje asylland som fjärde alternativ. Vi i Sverige går på det fjärde alternativet direkt, tycks det. Jag är kritisk till beviljandet av permanenta uppehållstillstånd som förstahandsalternativ. Det hade varit naturligt med tillfälliga uppehållstillstånd, som danskar och norrmän har bestämt sig för. I Norge förbereder man ett lagförslag -- det är en socialdemokratisk regering som gör det -- som går ut på att just prioritera skyddsbehovet och återvändandet. Man gör återvändandet obligatoriskt då skyddsbehovet inte längre föreligger. Man talar om tidsgränser på tre till fem år. Detta sker i samordning med UNHCR. Generalsekreteraren i UNHCR har t.o.m. godkänt den norska modellen. Det är precis den modellen som jag förespråkar här, vilket invandrarministern och tydligen också Hans Göran Franck hetsade upp sig över. Det må vara en inskränkning, men om man har klara spelregler och gör detta i samklang med UNHCR och övriga västeuropeiska länder är det bara bra, därför att vi behöver en ökad samordning.
Herr talman! Det finns ingen som helst upphetsning i den här diskussionen. När det gäller frågan om asylsökande, flyktingar och andra skyddsbehövande anger UNHCR mycket tydligt att det grundläggande och det som i första hand gäller är Genèvekonventionen om asylrätten. När det sedan gäller frågan vad som skall tillkomma därutöver nämnde jag att det rör sig om de factoflyktingar -- det är det som gäller i andra hand. På den punkten är UNHCR mycket klar; man förordar att länderna skall ha en lagstiftning och/eller en tillämpning som ger de facto-flyktingar rätt att få uppehållstillstånd i ett land. Det är för det tredje fråga om krigsvägrare. På den punkten är UNHCR:s ståndpunkt också klar, liksom när det gäller de humanitära skälen. Till detta kommer nu frågan om tillfälliga uppehållstillstånd på grund av massutvandring från vissa länder. Det är en alldeles särskild fråga. UNHCR har uttalat sig positivt om det, men i likhet med vad jag har framhållit i dag har man mycket tydligt sagt att detta inte skall inskränka asylrätten.
Herr talman! Jag tror att Hans Göran Franck och jag är överens om att asylrätten inte skall inskränkas -- tvärtom; den skall vi slå vakt om. Genèvekonventionen är tydlig på den punkten. Vad jag är ute efter är något annat. Om det exempelvis kommer hit en författare från Cuba som är förföljd av Castro får han givetvis politisk asyl enligt alla de konventioner som Hans Göran Franck har nämnt. Om då Castro försvinner ett och ett halvt år senare -- förhoppningsvis kommer det också att ske -- och demokratiska val äger rum, tycker Hans Göran Franck då att det är fel att gå till den mannen och säga: Nu föreligger faktiskt inget skyddsbehov längre, utan nu kan du återvända. Det kan man göra om man har beviljat tillfälligt uppehållstillstånd och klargjort att flyktingen inte får något permanent uppehållstillstånd här om det inom exempelvis en treårsperiod inträffar förändringar som gör att skyddsbehov inte längre föreligger. Det är det det handlar om. Jag tycker att det är en mycket naturlig signal till alla som kommer hit att skyddsbehovet skall tillfredsställas när de kommer hit, men om skyddsbehovet inte längre föreligger efter ett, två eller tre år -- det kan göras omprövningar -- upphör det tillfälliga uppehållstillståndet och repatriering sker.

Herr talman! Det som Gustaf von Essen säger innebär att han vänder på frågan och på det viset tubbar på reglerna om asylrätt. Är en person, som kommer från Cuba eller någon annanstans, enligt Genèvekonventionen respektive svensk lagstiftning att betrakta som politisk flykting skall han ha sin sak prövad i samband med sin asylansökan. Han skall inte behöva gå via något tillfälligt uppehållstillstånd för att man sedan skall ta ställning till om han är politisk flykting eller inte. Det sättet att hantera frågorna skulle kunna komma att skapa oreda. Det är angeläget att man har strikta och grundläggande regler om detta. I annat fall kommer de länder som redan nu intar en alldeles för restriktiv hållning -- långt mer restriktiv än den som vi har i Sverige -- att få vatten på sin kvarn.

Herr talman! Jag skall till att börja med återkomma till vad jag sade i mitt jungfrutal i denna kammare. Ämnet var då rättstrygghet. Jag förvånade mig över att det var så litet diskussion om rättstrygghet här i kammaren. Jag kan nu konstatera att detta ämne inte har varit uppe i den allmänpolitiska debatten i kammaren sedan dess. Anledningen till att jag tog upp det var att jag kom från en 21-årig erfarenhet som polis på gatorna. Jag tyckte att det var oerhört intressant och var förvånad över att det var så litet debatt om det. Jag sade i mitt jungfruanförande att jag tyckte att det var många saker i regeringsförklaringen som var bra men att jag i den saknade åtgärder för att förebygga de nazistiska och fascistiska tendenser som finns ute i Europa, så att de inte får fotfäste i vårt land. Jag sade: Vi måste komma ihåg att förebygga rasism. Sedan vet inte jag om det är därför att jag tillhör Ny demokrati -- som alla, även i denna kammare, har beskyllt för att vara rasister och allt möjligt otäckt -- som det inte har blivit någon fart på den debatten. Under fjolåret, när man pratade om straffskärpningar, framförde Sveriges Domarförbund en idé om att man skulle införa en speciell lag om grovt ofredande för att komma till rätta med exempelvis sådana saker som att vissa människor med rasistisk bakgrund förföljer människor på grund av deras sympatier eller åsikter. Detta förslag gick denna kammare emot. Det finns en utredning som säger att man bör följa FN:s uppmaning att förbjuda rasistiska organisationer i detta land. Ny demokrati har skrivit en partimotion om det, och ett annat partis företrädare, Hans Göran Franck, har skrivit en enskild motion i detta ämne. Men detta anser inte regeringen vara så självklart. Regeringen och riksdagen har varit oerhört dåliga när det gällt att följa FN:s uppmaningar genom olika konventioner. Bl.a. har man nu tillsatt en barnombudsman för att bli litet bättre på barnens område. Regeringen har framlagt en proposition, där man föreslår att det skall införas en speciell paragraf i brottsbalken, 29 §, där man skärper straffet för att kränka en person på grund av att han eller hon tillhör en viss folkgrupp eller på grund av hans eller hennes ras eller hudfärg. Och sedan tillägger man: ''eller annan liknande omständighet''. Annan liknande omständighet är det, säger man i propositionen, när exempelvis svenskar ger sig på invandrare. Det kan även vara tillämpligt på den motsatta situationen, alltså när personer med utländskt ursprung angriper svenskar, alltså på det man i dagligt tal kallar för omvänd rasism. Jag har talat med flera domare, bl.a. i hovrätt, och de tror inte att detta kommer att tillämpas. Vad blir följden? Jo, förmodligen kommer det att bli ännu större motsättningar: Svenskar kommer att dömas enligt den här paragrafen om de ger sig på invandrare, men invandrare kommer inte att dömas ifall de ger sig på svenskar, vilket faktiskt sker, exempelvis nere i Malmö, där det förekommer gängvåld mellan olika etniska grupper och svenska ungdomar. -- Det är regeringens svar på uppmaningen att försöka förebygga rasism. Regeringen har varit svag när det gällt att vidta åtgärder mot exempelvis barnpornografin. Jag är förvånad över att ingen är här för att diskutera det. Det var litet diskussion om det i jämställdhetsdebatten. Den 25 mars i fjol var just ett förslag om att förbjuda innehav av barnpornografi uppe i denna kammare -- det kom från Vänsterpartiet och vi i Ny demokrati stödde det. Men var var alla ni andra? Det var lika tomt här då som det är nu. Men sedan, när det här inträffade i Norrköping, då åkte alla dit. Alla snyftade och grät, och alla har nu skrivit motioner om att man ska förbjuda barnpornografi. Kära riksdagsledamöter, ni som inte är här men som läser protokollen, och allmänheten! Detta kunde denna riksdag ha gjort den 25 mars i fjol. Men då var det ju inte valår! Precis som man sade i jämställdhetsdebatten är det här en jämställdhetsfråga, och det har jag också tidigare tagit upp i en interpellationsdebatt med Reidunn Laurén. Jag sade att jag tycker att det är en jämställdhetsfråga att man måste förbjuda våldspornografi där kvinnor utnyttjas och förnedras -- jag pratar om fistfucking. Det fanns inte någon kvinna från något parti som deltog i den debatten. Varför? Är det för att jag tillhör Ny demokrati eller för att jag är man? Män har efterlysts i debatten. Jag försökte ta upp detta. Jag har haft diskussioner med regeringsledamöter. Ingen deltog i den debatten. Det fanns vissa ledamöter som efteråt sade: Det är bra att ni rör om. Jag var litet feg; jag röstade med regeringen. Detta är en ynkedom. Jag tycker att det i denna kammare skall komma fram att det är ynkligt att man inte vågar när man har chansen. Det finns mycket som den här regeringen har varit dålig på. Det kanske inte är fel på justitieministern. Hon har kanske dåliga rådgivare i departementet. Man har försökt att ge sig på de små domstolarna. Det gick inte igenom. Man har försökt att inrätta ett polisverk. Det gick dess bättre inte heller igenom. När det gäller rättsfrågor påstår jag att den här regeringen har gjort mycket, men i många avseenden har den varit oerhört svag. När rättsfrågorna inte kommer upp i denna kammare får man naturligtvis inte heller möjlighet att debattera dem med landets justitieminister.

Herr talman! Vi har nyligen lagt ett spekulationsekonomins årtionde bakom oss. Det var ett 1980-tal då klippfilosofin härskade. Då var det vardagsmat att både låna och låna ut utan att det fanns någon täckning. När bubblan sprack drabbades enskilda och vi alla tillsammans, samhället, oerhört hårt. Att denna utveckling över huvud taget var möjlig tror jag beror på att det successivt utvecklades en livsiniställning som under 1980-talet klart visade att materialismen överbetonades. En sådan värdekantring ger lätt ökad grogrund för osjysta och t.o.m. brottsliga sätt att tillskansa sig materiella fördelar. Tyvärr kantas den utpräglade materialismens väg oftast av personliga tragedier, förtvinande relationer och en förlorad tro på framtiden och det goda i tillvaron. Andra viktiga värden i livet har förträngts. I ett TV-program, Det kommer mera, visades ett rollspel som handlade om hur en människa som hade fått makt över en stor summa pengar, vilka faktiskt inte var avsedda för honom utan för välgörande ändamål, borde handha dessa pengar. Svenska folket skulle via telefon avgöra hur mannen borde handla. Herr talman! Ungefär hälften av dem som ringde till TV ansåg att han skulle behålla pengarna. Så långt har det alltså gått med rättsmedvetandet i Sverige i dag, om man nu skall tro utslaget i TV frågan. Om det är så illa är det verkligen skrämmande. Samtidigt kan man då förstå varför brottsutvecklingen är som den är i Sverige. Många människor vet tydligen inte vad som är rätt och fel. Rättsbegreppet har blivit allt suddigare för allt fler. På ca 40 år har antalet anmälda brott i Sverige ökat fem gånger. I dag anmäls 1,2 miljoner brott i Sverige per år. Prognoserna pekar på ca 1,5 miljoner år 2000, om utvecklingen fortsätter i samma takt. Det är mycket som har hänt under dessa 40 år som har bidragit till brottsutvecklingen. Jag kan nämna en del. Utbudet av lättåtkomliga varor i hem och butiker har ökat. Det finns ett större antal bilar att stjäla. Vi har narkotikaproblematiken. Tätortsbefolkningen har ökat, och poliserna räcker inte till för att skydda och bevaka. Förtätningen i sig leder naturligtvis till att det blir gängbildning, vilket i sin tur lätt leder till våldsbrott osv. Det finns alltså en massa saker som har hänt sedan 1950-talet som gör att grogrunden för brott har ökat. Jag tänker på TV och videovåldet, familjeinstabiliteten och mycket annat. Men de viktigaste frågor som vi i dag måste ställa oss är: Varför ökar människors benägenhet att begå brott? Varför ökar hela tiden antalet motiverade gärningsmän? Vi kan höja straff och kriminalisera aldrig så mycket, men om man inte kommer till rätta med de grundläggande frågorna hjälper inte det. Vi kan öka antalet poliser, men vi kommer ändå bara att i bästa fall hålla jämna steg med brottsutvecklingen om vi inte får svar på de grundläggande frågorna om varför brottsbenägenheten ökar och vi inte kan finna vägar för att vända utvecklingen. Herr talman! Om vi vänder blickarna österut mot det forna Sovjetväldet finner vi inte bara avsaknad av allmän välfärd, ekonomiskt och materiellt förfall liksom outsäglig miljöförstöring utan också nära nog en kollaps av rättssamhället. Att kommunismen och den totalitära maktutövningen bär skulden torde vara uppenbart. Materialismens egenvärde var en viktig grundbult i systemet. Kristendomens inflytande ansågs vara ett opium för folket. Man försökte bygga ett samhälle utan grundläggande och bärande etisk förankring. I dag ser vi resultatet. Herr talman! I Sverige har flera decenniers avkristning också medfört att normöverföringen till barn och ungdomar har tunnats ut. Det som var normbildningens källa i vårt land, den kristna etiken, har efterhand till stor del avskrivits från programmet i både hem och skola. I spåren ser vi i dag ökat våld, pornografi och barnporr -- barntortyr kan man säga. Man ser också familjesplittring i stor skala och mycket annat elände. Svensson handlade om behovet av en grundläggande brottspreventiv strategi. Det föranledde en känd brottsadvokat att skriva ett brev. Jag vill citera ett stycke ur detta brev: ''Det torde för samhället vara både bättre och billigare att satsa på att förhindra nyrekrytering till brottslighet genom att ge alla barn och ungdomar den självklara trygghet i uppväxtmiljön de kan kräva. Moral, etik och ett regelsystem som går ut på att ge medborgarna ett eget ansvar är en nödvändighet för att stoppa den stigande brottskurvan.'' Herr talman! En kds-motion under den allmänna motionstiden har som slutsats att regeringen bör ta fram en nationell brottspreventiv strategi. Jag instämmer i denna slutsats.

Herr talman! Jag skall i dag tala om skärpt påföljd för falsk tillvitelse. Det finns ingen överskrift för det här avsnittet av debatten. Därför få man väl börja med att nämna vilket ämne man skall tala om. Det är ett allt otrevligare klimat i samhället. Det har fört med sig att vissa offentliga företrädare och även enskilda personer utsätts för olaga hot liksom falska beskyllningar. Det skapar initialt ett till synes skenbart övertag för den som anklagar. Dessa handlingar väcker bestörtning och fruktan och kan leda till en stor psykisk press för den som utsätts för dem. Jag såg senast i dag att någon hade blivit beskylld för att ha begått en våldtäkt. Han fick löpa gatlopp i pressen under flera månader. Nu visade det sig att vederbörande var helt utan skuld. Detta är ett fall av många. I det här fallet hade detta lett till att personen i fråga hade blivit av med sitt arbete. Nu skulle han få upprättelse. Han skulle omplaceras inom den aktuella kommunen; han var tydligen kommunalanställd. Att det blir sådana här följder är fruktansvärt. Man tycker att pressen bör ta ett stort ansvar i sådana här frågor. Det är ju pressen och massmedierna som är med om att föra sådana här beskyllningar vidare. Som jag ser det måste de som beskyller någon ha litet mer på fötterna innan de gör det. Om någon är skyldig blir denne så småningom dömd i en domstol. Rättvisan har sin gång. De som påstår att någon har gjort si eller så skall om det sedan visar sig att vederbörande är oskyldig ha en skärpt påföljd. De skall bli straffade. Så är det väldigt sällan. Det finns ett annat fall. Jag tror att det var två poliser som beskylldes för fortkörning; det var alltså inte fråga om någonting allvarligt. Poliserna blev sedan frikända i en rättegång. De ville ha skadestånd för detta, men det fick de inte. Det blev inget åtal för den som från början hade kommit med det felaktiga påståendet. Men det finns naturligtvis fall där man har lyckats. Jag tycker att vi bör skärpa påföljden vid falsk tillvitelse. Det är mycket viktigt med tanke på att den som drabbas kan bli skadad psykiskt och att det också kan gå ut över familj, barn och andra närstående. Jag har skrivit en motion om detta, och jag hoppas att den kommer att behandlas välvilligt av kammaren längre fram.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

Fru Wibble svarade: ''Fru talman! Till de unga människor som får ärva en alltför stor statsskuld säger jag faktiskt att det var en evig tur att inte fler röstade på Ny demokrati.'' Hör och häpna! Detta är helt otroligt. Jag har inte ord för att beskriva det. När man i denna riksdag t.o.m. skriver motioner om etik har det gått för långt för John Bouvin. Hur kan man skriva en motion om etik och om att man skall tillsätta en kommission? Jag finner faktiskt inte ord för det här. Det är ganska allvarligt att man inte redan har detta i sitt blod. Det har tydligen gått så illa att man behöver ha en kommission på det här området. I motionerna propageras för att man skall tillsätta en parlamentarisk utredning om etikfrågor och att man skall inrätta ett forskningscentrum för forskning kring politik och etik. Är det verkligen så illa ställt att vi måste motionera om etik? Etik borde faktiskt vara en självklarhet. Det gäller bara att rannsaka sig själv. Men jag är inte förvånad efter två år i riksdagen där ett fåtal bestämmer och man endast tänker på sig själv. I onsdags hade vi en partiledardebatt. Det kanske var många som lyssnade. Man blev vettskrämd när man fick höra historier som gick 30 år tillbaka i tiden. Det är egentligen fantastiskt, eftersom vi i dag har en statsskuld som är över tusen miljarder. Jag vill bara påvisa hur enkelt det är för denna riksdag att fatta beslut. Dr Assar Lindbeck ställde en prognos på Moder Svea den 9 mars 1993. Han sade att Moder Svea var dödssjuk och ordinerade medicin -- Lindbeckkommissionen. Ingenting har hänt med Lindbeckkommissionen. Nu kommer dr OECD och ordinerar dropp, eftersom Sverige håller på att dö. Nu väntar vi bara på dr IMF som tar bort droppet, och sedan är det färdigt. Det här vill jag knyta an till vad Anne Wibble sade om att det är tur att inte flera röstar på Ny demokrati. Det är fantastiskt med den totala inkompetensen i denna kammare. För mig är den en gåta. Jag är ledsen, herr talman, men detta är fakta. Konstitutionsutskottets andre vice ordförande, tillika talman, anser att vi inte skall inrätta en författningsdomstol, eftersom det skulle vara ett nederlag för oss som stiftar lagar. Man får faktiskt ta sig för pannan när man hör sådant. Ännu värre är att ingen i denna kammare reagerar på sådana här saker. Hur skall man bära sig åt för att få fart på den här kammaren? Jag har länge och väl hållit på med att försöka få fart på kammaren. Men det händer ingenting. Man bara skjuter problemen framåt, framåt och åter framåt. Jag går upp i talarstolen för att diskutera rättsfrågor, men det är lönlöst. Justitieministern är borta. Det finns ingen som är intresserad av rättsfrågor. Vi ser ju här att intresset är lika med noll. Detta är totalt meningslöst. Jag står här och försöker tala om för hela svenska folket vad vi håller på med. Vad är det för företrädare för svenska folket som ni har röstat in i Sveriges riksdag? Som jag sade har vi en statsskuld på uppåt tusen miljarder. Men det spelar mindre roll när hela landet blöder. Jag vill påstå att det finns ett parti i denna riksdag som är den största boven -- och det är faktiskt Folkpartiet. Om man skulle få yrka på någonting, så skulle man yrka att Bengt Westerberg, Anne Wibble och Birgit Friggebo avgick med omedelbar verkan. Men sådana yrkanden kan man inte komma med här. De gillas inte. Hur länge skall svenska folket acceptera misskötseln av Sveriges ekonomi och framför allt av moralen? Pedofilverksamheten är allvarlig. Jag har med mig ledamotsförteckningen. 90 personer i Sveriges riksdag och Sveriges regering känner till en historia med pedofiler och barn. Etablissemanget skyddades av riksdagen JK, JO m.fl. Denna riksdag som är så förträfflig deltar alltså i skyddet. Det är svårt att finna ord. Nu är det bara 20 sekunder kvar av min talartid. Hur skall man göra för att väcka er därute? Den feghet som jag upplever här inne är för mig obegriplig. Det finns ingen kurage någonstans. Hur gör man? Är det någon som kan svara? Nej, det är det inte. Nu är talartiden slut, vill jag meddela. Det kommer inte att bli några repliker på mitt anförande. Snart kommer jag också att bli avklubbad av talmannen. Men jag fortsätter. Vi skall föra denna bittra kamp, herr talman, till slutet. Den saken är klar. Jag får önska en trevlig helg.

Herr talman! Det här är det sista inlägget i vårens allmänpolitiska debatt. Det vill jag ägna åt barnens rätt och till att synliggöra barnet. Jag vil påminna om uttrycket ''De sista skola vara de första''. Två av mitt livs starkaste och lyckligaste ögonblick är knutna till barn. Det ena är min dotter Saras födelse. Det andra är förknippat med min lilla dotter Maria som jag vid en ultraljudsundersökning i tolfte veckan fick se simma omkring i sin mammas livmoder som en liten astronaut fäst med sin navelsträng. I mitt tal vill jag ta upp vissa aspekter av medicinsk etik, och vikten av att riksdagen fastslår det mänskliga livets början och dess skyddsvärde från befruktningsögonblicket. Det råder i riksdagen en bred enighet om vikten av att medicinsk vård och forskning har en starkt etisk prägel. Vissa Etiska Frågor sid 8, att utskottet ''anser det nödvändigt med en sammanhållen och etiskt förankrad politik i dessa frågor. Utgångspunkten måste därvid vara den syn på människan och på människolivets helgd som har sin förankring bl.a. i den kristna etiken och den västerländska humanismen. Alla människor har samma värde och den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv''. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets betänkande. Regeringen gjorde en i stort sett likalydande deklaration i regeringsförklaringen Sverige har också tidigare förpliktigat sig till att skydda mänskligt liv genom att ratificera olika internationella konventioner. Så sägs det i FN:s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 i artikel 3 att ''envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet''. I FN:s konvention om medborgerliga rättigheter från 1966 artikel 6, punkt 1 sägs att ''Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag''. kommer Europakonventionen och andra fri och rättigheter att inkorporeras i svensk lagstiftning. ''Envars rätt till livet skyddas genom lag''. Om detta inkorporerande i svensk lagstiftning säger Fri och 1993:40, sid 200: ''Den mest grundläggande av de mänskliga rättigheterna är rätten till liv --- En inkorporering av Europakonventionen, som vi föreslår i detta betänkande, innebär att rätten till liv kommer till positivt uttryck i svensk rätt''. ''Oförytterliga värden är de, som i en given kulturkrets förutsätts gälla under alla omständigheter. Dessa värden behöver inte motiveras med rationella argument. De är i kraft oavsett om de i enskilda fall kan te sig opraktiska, oekonomiska eller ineffektiva och onyttiga.'' Bland de värden som ges som exempel är respekt för människans värdighet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, omsorgen om den som har det svårt samt det personliga ansvaret.

Genèvedeklarationen. Motionen efterlyste riksdagens ställningstagande för när det mänskliga livet börjar, på samma sätt som dödsögonblicket bestämts av riksdagen. Utskottsmajoriteten valde att förbigå frågan, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i reservation 1 sade sig anse att riksdagen inte skall lagreglera frågor om livets början, eftersom man ansåg att det skulle strida mot religionsfriheten. Hur man kunnat bestämma dödsögonblicket utan att det stred mot religionsfriheten nämndes inte. Frågan om när det mänskliga livet börjar är dock inte av religiös art, utan enbart av biologisk. All sakkunskap, från den enklaste lärobok i biologi till den mest framstående forskare i genetik, är enig om att det mänskliga livet börjar i och med att en sädescell befruktar en äggcell. Från och med konceptionen finns hela den genetiska koden färdig, enbart näring och tillväxt skiljer det befruktade ägget från den vuxna människan. En äggcell eller en sädescell kallas ''den'' eller ''det''. Den befruktade äggcellen är antingen en ''han'' eller ''hon'' redan från befruktningsögonblicket. Detta biologiska faktum har förnekats av socialdemokratiska företrädare. Viola Furubjelke sade i riksdagen den 24 november 1993: ''Vi betraktar livets början som den tidpunkt då barnet föds''. Margareta Winberg förnekar i en intervju i Dagen den 19 januari 1993 att kvinnan och fostret är två individer: ''Fostret är en del av kvinnans kropp tills barnet kan sägas vara livsdugligt. När ett foster upplever smärta är det ett eget liv''. Ett foster föds normalt i den fyrtionde graviditetsveckan, och att foster upplever smärta har påvisats från den tionde graviditetsveckan. Viola Furubjelkes och Margareta Winbergs ståndpunkter är sinsemellan oförenliga, och naturligtvis från biologisk synpunkt omöjliga att hävda. Herr talman! Riksdagen bör i en ramlagstiftning positivt uttrycka människolivets okränkbarhet, människolivets början och dess skyddsvärde från befruktningsögonblicket.

Herr talman! Hans Stenberg har frågat mig om jag kommer att verka för att de nya myndigheterna på radio och TV-området förläggs till Sundsvall. Frågan föranleds av den pågående beredningen i regeringskansliet av en proposition om ny myndighetsorganisation på radio och TV I en lagrådsremiss som regeringen beslutade om i januari och som Lagrådet nyligen har godkänt föreslås att två nya myndigheter -- Radio och TV TV -- inrättas den 1 juli 1994. De ersätter då de nuvarande fyra myndigheterna Radionämnden, övertar all tillståndsgivning och registrering för olika sändningsformer från de nuvarande myndigheterna, medan Granskningsnämnden för radio och TV får ansvar för tillsynen över efterlevnaden av reklamregler och andra regler för sändningarnas innehåll. Frågan om lokalisering bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag vill dock understryka att de föreslagna förändringarna i myndighetsstrukturen är att betrakta som en ren omorganisation av en etablerad verksamhet.
Herr talman! När regeringen nu föreslår två nya myndigheter på radio och TV-området borde det vara självklart att regeringen låter undersöka möjligheterna att lokalisera dessa myndigheter utanför huvudstadsregionen. När man läser lagrådsremissen får man den uppfattningen att regeringen inte har gjort en sådan undersökning i det här fallet, trots att väldigt starka skäl talar för en etablering i Sundsvall, enligt min mening. Därför är det positivt att kulturministern nu säger att frågan ändå är öppen, även om jag blev litet orolig över den avslutande meningen i svaret. Målet för den utredning som har gjorts beträffande de nya myndigheterna har varit att man skall uppnå största möjliga effektivitet, rättssäkerhet och flexibilitet. Jag vill nog påstå att det finns väldigt goda förutsättningar att uppnå detta mål med en lokalisering till Sundsvall. I Sundsvall finns det en omfattande juridisk kompetens. Dessutom finns närheten till högskolan och den forskning på kommunikationsområdet som där bedrivs. Om man dessutom studerar effekterna av de utlokaliseringar som tidigare har gjorts till Sundsvall, kan man konstatera att man har uppnått kostnadssänkningar till uppemot 25 % i de utlokaliserade verksamheterna.

Därmed kan man ta till vara den unika kompetens som gick förlorad genom flyttningen av Telestyrelsens verksamhet till Stockholm.

Herr talman! Bo Arvidson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka möjligheterna till olika former av enskild vård och omsorg. Låt mig inledningsvis framhålla vikten av att det finns möjligheter att etablera och driva enskild verksamhet också inom vård och omsorg. Med syfte att klargöra kommunernas möjligheter att låta verksamhet bedrivas i enskild regi beslutade riksdagen för drygt ett år sedan om vissa ändringar i socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen . Som nämns i frågan avlämnades i maj 1993 en rapport om enskild vård och omsorg. Rapporten har remissbehandlats och bereds för närvarande på två sätt. Dels är frågan om enskild vård och omsorg inom det sociala området föremål för behandling i Socialtjänstkommittén. Kommittén avser att redovisa sina förslag i dessa delar i det huvudbetänkande som skall avlämnas nu till sommaren. Dels pågår det en beredning i Socialdepartementet av de delar som avser enskild verksamhet med anknytning till hälso och sjukvården. Regeringens ambition är att i denna del förelägga riksdagen en proposition under våren.

För några av insatserna fordras dock att vårdgivaren har länsstyrelsens tillstånd.
Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Frågan tar upp två gemensamma problem när det gäller att öka möjligheterna till vård och omsorg i enskild regi. Jag tror att vi är överens om att det är viktigt att så kan ske, vilket också framgår av det svar som socialministern lämnade. Stadgan för enskilda vårdhem börjar nu att bli ganska ålderdomlig. Den tillkom 1970. Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan om att få en översyn till stånd. Därför var det positivt att socialutskottet uttalade sig för detta. Jag är också glad att det blev så snabbt beslutat om en översyn. Den blev klar i maj i fjol. Däremot tycker jag att det har tagit litet väl lång tid. I svaret sägs att rapporten har varit ute på remiss. Jag vill ändå fråga socialministern när det kan komma en ny stadga. Det sägs vidare i svaret att ambitionerna är att man skall lägga fram en proposition under våren. I den första propositionsförteckningen gavs beskedet att det skulle komma en proposition redan den den 1 mars. Så blir det tydligen inte. Jag tycker att det är angeläget att man får fram ett beslut så snabbt som möjligt. Min fråga till socialministern är: Kan det bli så att den nya stadgan gäller från den 1 januari 1995? I den andra delen av frågan tar jag upp något som har anknytning till omsorgslagen. När man tog upp frågan om mindre vårdhem uttalade socialutskottet i sitt betänkande att dessa kan utgöra en väl så god vårdmiljö som gruppboende. Socialministern nämnde gruppbostad i svaret och att en sådan också kan drivas i enskild regi. Jag vill ändå ha besked om hur det blev med tillkännagivandet till regeringen när det gäller vårdhem i mindre skala.
Herr talman! Jag är själv inte ansvarig för den proposition som väntas under våren. Men såvitt jag förstår kommer den att läggas fram senare i vår. Om det inte blir den 31 mars, blir det i alla fall strax därefter, kanske under april månad. När det gäller den andra frågan rör det sig enligt lagens formulering om boende med särskild service för vuxna. Det är till sist Socialstyrelsen som i samråd med berörda huvudmän får diskutera hur dessa boendeformer skall se ut, vilka som kan godkännas och inte godkännas enligt den nya lagen. Det är därför som dessa planer skall inlämnas till Socialstyrelsen och som det har sagts att Socialstyrelsen kan utfärda verkställighetsföreskrifter. Hur det kommer att praktiskt prövas och se ut får vi småningom se när planerna föreligger.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Men jag fick ändå inte riktigt klart för mig hur det blir med det som socialutskottet uttalade sig om. Man sade att ett litet väl fungerande vårdhem kan utgöra en väl så god vårdmiljö som ett gruppboende. Frågan är egentligen om dessa vårdhem över huvud taget får lov att vara kvar. Lagen säger att de skall bort, men det finns alltså mindre vårdhem som skulle kunna fungera lika bra som hem för gruppboende. Jag tycker för min del -- och jag vet att det är fler som tycker så -- att det vore bra om de kunde få vara kvar och även kunna drivas i enskild regi. Hur blir det med det?
Herr talman! Svaret är det jag sade nyss, att den boendeform som skall ersätta de gamla vårdhemmen och specialsjukhusen är boende med särskild service för vuxna. Hur detta fysiskt konkret skall se ut och vilka som kan godkännas skall till sist Socialstyrelsen avgöra, naturligtvis i praktiken i samråd med huvudmännen för verksamheten. De boendeformer som i framtiden blir aktuella för t.ex. utvecklingsstörda -- det må vara gruppbostäder eller någonting som frågeställaren vill kalla någonting annat -- kan också drivas i enskild regi.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att hävda de svenska miljöintressena vid eventuella norska provborrningar. Lennart Nilsson hänvisar till att många människor känner oro för de norska planerna på provborrning efter olja i Skagerrak som kan hota hela västkustens miljö vid en eventuell katastrof. Den svenska regeringen är medveten om den oro som finns inför att ett stort område i Skagerrak kan komma att öppnas för oljeprospektering och provborrningar. Det är därför väsentligt att konsekvenserna även för svenska intressen klarläggs och att den svenska regeringen får möjlighet att yttra sig, innan den norska regeringen lägger fram sin proposition för Stortinget. Detta var bakgrunden till att den svenska regeringen den 31 januari begärde samråd med den norska regeringen i enlighet med den nordiska miljökonventionen. Om regeringarna inte kommer överens genom detta samråd, kan regeringen, i enlighet med konventionens bestämmelser, påfordra att en kommission tillsätts som skall avge yttrande i frågan innan ärendet avgörs. För närvarande pågår informella kontakter med den norska regeringen om det begärda samrådet. I första hand kommer vi att avvakta samrådet innan ytterligare åtgärder övervägs. Genom att begära samråd har regeringen markerat att det ur svensk synvinkel är av vikt att klarlägga vilka miljökonsekvenser för Sverige den planerade norska oljeprospekteringen och framtida provborrningar kan medföra.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Eventuella provborrningar har för oss en långt större dimension än frågan om Öresundsbron. Allt som berör fiske och miljö i det här området i Skagerrak berör även de delar av Sverige som finns längre söderut med tanke på hur strömmarna går. Det som oroat oss mycket är bl.a. att den norske industri och energiministern har uttalat att det skall bli provborrningar. Hur omfattande de blir kommer man att få besked om i samband med att en proposition läggs fram i Detta var alltså bakgrunden till min fråga. Som ministern mycket riktigt påpekar känner vi en mycket stor oro, eftersom ett tusental yrkesfiskare är beroende av att det finns ett fiske i de här farvattnen. Vi vet att reproduktionen av en stor del av fiskebeståndet, uppkomsten av yngel, sker i det här området. En oljerigg skulle ta upp ett område på sju kvadratkilometer där man inte fick bedriva fiske. En eventuell katastrof skulle således innebära enormt stora påfrestningar och dött liv utefter hela västkusten under många år framöver. Norge är positiv till ett samråd även om man tydligen redan har bestämt sig för att det skall bli provborrningar.
Herrr talman! Först skall jag säga att Öresundsförbindelsen som bekant inte är betydelselös för Östersjön. Därför gör vi en miljöprövning. Vi har så sent som i dag haft kontakt med representanter för norska regeringen, för det ansvariga departementet. De norska företrädarna överlämnade den av svenska regeringen efterfrågade kompletterande informationen för att vi skall kunna bedöma konsekvenserna för svenska intressen. Dessutom förklarade norrmännen att avsikten är att lägga fram en proposition i Stortinget under februari. Man meddelade också att man från norsk sida inte anser sig bli bunden av internationella avtal eller konventioner i denna fråga. Varför det? Jo, man hänvisar till att det handlar om provborrning. Enligt konventionen krävs mer i det avseendet. På den grunden har norrmännen anmält att de agerar som de har framfört i dag. Det fick jag veta efter det att frågesvaret var tryckt; jag har just fått den här informationen. Det innebär inte att Sverige har någon anledning att ändra sin hållning, utan vi begär samråd även fortsättningsvis i enlighet med den nordiska miljökonventionen. Enligt mina medarbetare finns det ingenting så här långt som ger anledning att ändra den. Jag kommer att gå igenom materialet närmare framöver. Vi har en oförändrad position. Norge hänvisar till att det är provborrning och ingenting annat och att konventionen därför inte fullt ut är tillämplig.
Herr talman! Det som miljöministern nu säger oroar mig, inte miljöministerns ståndpunkt utan det att norrmännen inte känner sig bundna av en konvention. Det område där man skall ha provborrningar är ju gränstrakter till våra fina Kosteröar i norra Bohuslän. Med tanke på hur strömmarna går kommer naurligtvis även provborrningar att beröra oss. Därför är det litet konstigt att man från norsk sida har en sådan inställning. Jag ställer frågan till ministern om vi kommer att hävda våra intressen fullt ut. Jag utgår från att miljöministern, för att vi skall kunna klara av miljöproblemen i Västsverige, försöker medverka till att dessa provborrningar inte kommer till stånd.
Herr talman! Jag vill klargöra i en del den norska sidans deklarerade ståndpunkt, att norrmännen inte känner sig bundna av internationella avtal eller konventioner i denna fråga, dvs. provborrningsfrågan. Skulle det bli fråga om utvinning i verklig mening av olja, är de självklart bundna av de konventioner och internationella avtal som finns. Jag kan inte tänka mig att de har någon annan uppfattning. Därför är det viktigt att vi från svensk sida markerar att det svenska samrådskravet står kvar. Det är jag beredd att deklarera här och nu. Sedan kommer jag att ha kontakt med min kollega, som jag vet är mycket engagerad i frågan. Det är ofta så att miljöintressen står emot exploateringsintressen även i andra regeringar än den svenska. Då är det viktigt att jag har en direkt kontakt med det norska miljödepartementet, och det kommer jag att ha.
Herr talman! Jag är glad för att man fortsätter att ha kontakter. Anledningen till att vi känner oro är att vi har en del erfarenheter av vad som har hänt efter olika olyckor i Nordsjön. Man har utefter kusterna, långt ifrån de egentliga platserna, fått uppleva hur fågelliv dör ut beroende på läckor och annat. Norrmännen säger nu att det är provborrningar. Man får väl ändå utgå från att det på sikt skall bli borrningar om de hittar olja. Det kan alltså innebära förödande katastrofer för inte minst västkusten, turismen, fisket och djurlivet. Därför utgår jag från att regeringen kommer att följa frågan med största uppmärksamhet för att poängtera våra intressen i dessa frågor.
Herr talman! Jag vill betona det. Det följer av den nordiska miljökonventionen. Om man mot förmodan skulle hamna i olika ståndpunkter är lösningen en gemensam kommission för att hantera frågan.

Herr talman! Chatrine Pålsson har hävdat att barns intresse av att träffa och umgås med mor och farföräldrar inte är till fullo tillgodosett i den nuvarande lagstiftningen. Mot bakgrund härav har hon frågat justitieministern om justitieministern avser att att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Av föräldrabalkens bestämmelser framgår att ett barns vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare eller med någon annan som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. För det fall vårdnadshavaren inte uppfyller detta ansvar kan umgängesfrågan hänskjutas till domstol. Om frågan gäller umgänge med någon annan än en förälder, ankommer det på socialnämnden att föra talan i domstolen. Liksom Chatrine Pålsson anser jag att det är viktigt att barn har möjlighet att umgås med far och morföräldrar och andra anhöriga som står dem nära. Jag delar Chatrine Pålssons bekymmer för att så inte alltid är fallet. Men genom de regler som jag har redogjort för torde det vara i rimlig utsträckning sörjt för att ett barns intresse av att umgås med exempelvis sina farföräldrar eller morföräldrar kan bli tillgodosett. Regeringen följer naturligtvis uppmärksamt utvecklingen på detta område.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret. Men jag saknar fortfarande litet mer konkreta synpunkter. Uppenbarligen är vi överens om att denna fråga är viktig för barnen. Om vi då har en lagstiftning som inte verkar för det mål som man önskar uppnå, undrar jag om det inte finns anledning att se över denna lag och se till att vårt gemensamma mål blir uppfyllt. Jag har tagit del av att det endast är vid ett par tre tillfällen som mor eller farföräldrar fått möjlighet att pröva sådana ärenden i domstol. Det är ju den sociala nämnden i respektive kommun som måste föra talan. Jag är dock ganska förvissad om att betydligt många fler far och morföräldrar har behov att vara med och föra talan vid en konflikt mellan föräldrarna. Finns det då inte anledning att initiera en översyn av denna lag?
Herr talman! Det som Chatrine Pålsson närmast hänvisar till -- om jag förstår saken rätt -- är att moroch farföräldrar även skulle kunna få en talerätt i sådana här mål. Bestämmelsen om att det endast är socialnämnden som har talerätt har man kommenterat i förarbetena på följande sätt: ''Att var och en som anser sig ha en så nära anknytning till barnet som nu avses skulle kunna föra talan vid domstol om ett sådant umgänge synes dock mindre lämpligt.'' Det som ligger bakom detta är att processföringen i sådana här mål annars skulle kompliceras. Man skulle få en komplicerad situation med inte bara föräldrarna till barnet på var sida utan kanske två ytterligare parter, nämligen både mor och farföräldrar. Det skulle eventuellt kunna medföra att målen drar ut på tiden och blir svårhanterliga från processrättslig synpunkt. I förarbetena har det vidare sagts att: ''Genom att behörigheten att föra talan om detta umgänge har anförtrotts åt socialnämnden och inte åt var och en som anser sig stå barnet så nära - - skapas garantier för att frågan inte onödigtvis kommer till domstol.'' Jag tror att den situation som vi båda är bekymrade över beror mer på att man inte hos Socialnämnden uppmärksammat detta problem i erforderlig utsträckning. Att bara tre fall har uppmärksammats, som Chatrine Pålsson sade -- även om det kan finnas några fler fall är de i alla fall få -- behöver ju inte innebära att socialnämnderna rent generellt varit passiva. Mycken problematik löses ju innan ärenden kommer till domstol, vilket också är det önskvärda. I den mån socialnämnderna inte uppmärksammat problemet kanske det närmast är fråga om ett informationsproblem.
Herr talman! De argument som statsrådet för fram är säkert mycket väsentliga. Om vi utgår från barnens mycket svåra situation, som en separation alltid innebär, är det mycket lätt hänt att det ofta är vuxenperspektivet som blir det tyngst vägande perspektivet. Barnen kommer också i en lojalitetskonflikt, inte bara med mamma och pappa utan också med mormor och morfar samt farmor och farfar. Och barnet självt kan inte göra så mycket åt sin situation. Det är just utifrån barnens perspektiv som jag tycker att det är viktigt att lyfta fram denna fråga för att se hur det fungerar och för att se om det möjligtvis går att åstadkomma någon förbättring. Med detta har jag inte sagt att man måste åstadkomma en lagändring. Det kanske räcker, som statsrådet själv säger, med information och att problemet uppmärksammas.
Herr talman! Jag delar Chatrine Pålssons oro för denna fråga; det har jag sagt tidigare. Och jag tror att problemet ligger närmast på informationssidan när det gäller socialnämnderna. Vi bör i varje fall börja i den ändan. Jag har för avsikt att ta upp denna fråga med Socialdepartementet. Låt oss i första hand avvakta utgången av det, för att se vad det kan ge!
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret. Vi måste alla tillsammans se till att barnens perspektiv kommer fram betydligt kraftfullare i all lagstiftning, speciellt i sådan lagstiftning som innebär utomordentligt svåra situationer för barn.

Herr talman! Gudrun Norberg har frågat civilministern av vilket skäl den syrianska kyrkan i Sverige inte beviljas vigseltillstånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bestämmelserna om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan har nyligen ändrats. fr.o.m. den 1 juli 1993 gäller att ett annat trossamfund än Svenska kyrkan kan ges tillstånd att förrätta vigsel, om samfundets verksamhet är varaktig och samfundet har en sådan organisation att det på goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och därmed sammanhängande åtgärder kommer att iakttas. Frågor om tillstånd prövas av Tidigare prövades frågor om vigselrätt för trossamfund av regeringen. I propositionen om de nya reglerna framhölls att förutsättningarna för att ett trossamfund skall medges vigselrätt enligt den nya lagen bör vara väsentligen desamma som enligt regeringens tidigare praxis. Denna praxis redovisas i propositionen. Av den redovisningen framgår att det krävs att samfundets verksamhet har pågått under en inte obetydlig tid och den skall ha en viss omfattning. När verksamhetens varaktighet bedöms kan även verksamhet utomlands tillmätas viss betydelse. I regel krävs dessutom ett ganska betydande antal medlemmar. Som ett riktmärke har använts att medlemmarna bör vara fler än 3 000. Det krävs också i regel att samfundet har antagit stadgar som ger besked om vissa förhållanden i samfundet. Vidare beaktas kvalifikationerna hos den eller dem som avses bli vigselförrättare. Slutligen fordras det att samfundet har en vigselordning som uppfyller vad som krävs för att en vigsel skall vara giltig enligt äktenskapsbalkens regler. Det kan inte komma i fråga att diskutera ett enskilt fall här i riksdagen. Alla ansökningar om vigselrätt prövas med tillämpning av de regler som jag nu har redogjort för.
Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Sedan lång tid tillbaka finns många syrianer bosatta i Sverige. Många syrianer har också svenskt medborgarskap. Deras kristna tro utövas i syrianska församlingar, och huvudförsamlingen ligger i Södertälje. I Örebro finns en stor syriansk församling, Mariakyrkan. Där förrättas gudstjänster med flera hundra deltagare varje helg. Kyrkan är också en naturlig samlingsplats för syrianerna mellan mässorna. Där finns lokaler för samvaro mellan människor i alla åldrar. Syrianerna ser det själva som en besvärande omständighet och ett misstroende att de inte har vigselrätt. Varje vigsel som sker i Mariakyrkan måste kombineras med en borgerlig vigsel för att den skall vara giltig. De ställer sig givetvis frågan varför, inte minst med utgångspunkt i att andra både svenska och utländska fria samfund har vigselrätt i Sverige. Det är inte mindre än 37 stycken för närvarande. När jag har studerat lagen om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyran, har jag inte heller funnit svar på frågan. Det är klart att jag undrar om statsrådet har för avsikt att ta initiativ till att också den syrianska kyrkan får vigseltillstånd.
Herr talman! Jag kan inte ta ett sådant initiativ. Men det är klart att syrianska kyrkan kan ansöka hos Kammarkollegiet om ett vigseltillstånd. Då kommer ansökan att bedömas enligt de regler jag nyss redogjorde för. I den mån som syrianska kyrkan har ansökt tidigare och inte har fått vigseltillstånd, beror det naturligtvis på att det har fallerat på någon av de punkter som det har varit fråga om.
Herr talman! Jag tackar för det förtydligande svaret. Det låter betydligt mera positivt än det inledande svaret. Syrianska kyrkan har redan tidigare ansökt om att få vigselrätt, men har fått avslag. Jag vet inte vilket av kriterierna som inte har uppfyllts, om det är något som inte har uppfyllts. Som jag förstår saken, ser statsrådet positivt på att syrianska kyrkan skall få vigselrätt. Jag ser fram emot det och hoppas att det blir så.

Herr talman! Jag ber om förlåtelse för en litet sen ankomst. Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig om regeringen kommer att ge Uddevallaregionen del av det återkrävda lokaliseringsbidraget som Volvo erhöll i samband med det s.k. Uddevallapaketet för att öka antalet arbetstillfällen. Bakgrunden till frågan är att regeringen den 27 skall betala tillbaka drygt 115 miljoner kronor samt att bolaget fr.o.m. i dag får erlägga ränta. Alla regionalpolitiska medel som riksdagen ställer till regeringens förfogande utan geografiska öronmärkningar, fördelar regeringen över landet med hänsyn främst till de långsiktiga problemens svårighetsgrad. Detta gäller även de medel som av olika anledningar återbetalas till staten. Samtliga länsstyrelser tilldelas medel för regionala utvecklingsinsatser. Dessa kan användas till företagsstöd i stödområdena, till glesbygdsstöd i områden som länsstyrelserna utpekar samt till projektverksamhet i samtliga län. Härutöver disponerar NUTEK och regeringen medel för främst företagsstöd i stödområdena. Regeringen har tidigare, i samband med neddragningarna i bilindustrin för drygt ett år sedan, beviljat länsstyrelserna i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län extra medel för regionala utvecklingsinsatser. Extra medel har också beviljats för otraditionella arbetsmarknadspolitiska insatser i den s.k. Jag känner också till att det pågår ett arbete med gemensamma utvecklingsprojekt mellan kommunerna i Fyrstadsregionen och berörda länsstyrelser. Det är bra och nödvändigt att den regionala och lokala nivån på detta sätt medverkar i arbetet med att utveckla näringslivet. Jag följer utvecklingen i Uddevalla och i Fyrstadsregionen mycket noga. Jag har tidigare träffat landshövdingarna i de berörda länen, och jag kommer inom kort att träffa representanter för
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Nu kan han pusta ut en stund och ta det lugnt. Man skall inte stressa här i livet. Det är inte bra. Bakgrunden till frågan är att det ofta har cirkulerat frågor om huruvida dessa pengar var destinerade till Uddevalla för att öka sysselsättningen. Det var därför Volvo fick lokaliseringsstöd. Egentligen önskar jag att Volvo skulle slippa behöva betala tillbaka dessa pengar och att de i stället används för att skapa arbetstillfällen. Det är naturligtvis viktigt. Men nu när Volvo, med all rätt, är tvingat att betala tillbaka stöden, tycker i alla fall vi att det finns åtminstone ett moraliskt ansvar till att satsa medlen i Uddevallaregionen med utgångspunkt i att avsikten var att skapa jobb. Nu kan jag konstatera att svaret är rakt upp och ner nej. Uddevallaregionen kommer inte att få del av pengarna. Nu kan man konstatera att de långsiktiga problemen i Uddevallaregionen för tillfället ser ut att bli ganska svåra. Med utgångspunkt i att alla klutar har satts till från alla berörda håll i min region för att skapa alternativ, utgår jag från att ministern är medveten om att det finns långsiktiga bekymmer. Uddevallaregionen till del, är ministern beredd att medverka till att bevilja lokaliseringsstöd till nya projekt som tas fram men där det är svårt att få tag i kapital?
Herr talman!

Vidare har vi frågan om pengarna. Det händer rätt ofta, i alla fall då och då, att saker och ting inte fullföljs som det var tänkt. Då tas pengarna tillbaka. Men pengarna finns kvar inom de regionalpolitiska anslagen. Jag har tidigare sagt och säger återigen att den dialog som vi för med berörda landshövdingar och kommuner -- jag redovisade ju i svaret att Uddevallaärendet är på väg till mig -- är av den arten att jag förutsätter att vi gemensamt får hjälpas åt för att utvecklingen skall bli så bra som möjligt. Till saken hör i det kortsiktiga perspektivet att Arbetsmarknadsverket i dag har mycket gott om medel. Om de där tillgängliga medlen inte räcker till, kan därför via Arbetsmarknadsstyrelsen ytterligare medel omfördelas till denna region. Det görs också en hel del långsiktiga insatser med hjälp av arbetsmarknadsmedlen, men vad Lennart Nilsson är ute efter är att det skall komma i gång en långsiktig industriell verksamhet, och det får vi, som sagt, resonera om. Jag kan också nämna att vi håller på att utarbeta en regionalpolitisk proposition, där det kommer att föreslås en ökning av länsanslagen. Man får vid fördelningstillfället ta hänsyn till hur det står till i olika regioner.
Herr talman! Jag är glad att konstatera att statsrådet säger att vi skall hjälpas åt. Jag tar detta som ett löfte om en utveckling av denna region. Börje Hörnlund sade ju att han hoppades på en återgång till en stark industriregion. Det har under senare år inträffat en hel del nedläggelser -- av varvet, av en fönsterfabrik, av ett regemente, av konfektionsindustri, av Volvos fabriker osv. Från att tidigare ha haft en 40 procentig andel industrisysselsatta i Uddevall är vi i dag nere på en nivå av ungefär 8--9 %. Vi behöver bygga upp vår industristruktur igen, om vi skall kunna hävda oss för framtiden. Jag utgår därför från att Börje Hörnlund, när han säger att vi skall hjälpas åt, också är beredd att medverka till olika former av understödjande för att klara en uppbyggnad av industristrukturen i Uddevalla.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att sågen i Stocka skall kunna drivas vidare så att de arbetslösa sågverksarbetarna kan få sina arbeten tillbaka. Bertil Måbrink anför också att det finns spekulanter till den av Modo nedlagda sågen, men att företaget av konkurrensskäl inte vill sälja. Sågverksindustrin har i dag en god konjunktur. Av olika skäl sker vissa omstruktureringar med nedläggelser och nyetableringar som följd. Detta berör hela landet. Regeringen kan, som Bertil Måbrink är medveten om, inte lägga sig i beslut som fattas av enskilda företag. Jag är medveten om det besvärliga arbetsmarknadsläget i Nordanstigs kommun, där Stocka ligger. Kommunen är därför inplacerad i tillfälligt stödområde. Denna åtgärd syftar till att stimulera företagen till att öka investeringarna och sysselsättningen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Modo är ett företag som enligt min uppfattning verkligen visar sin makt. Man menar därifrån att det inte är särskilt betänkligt att ett sextiotal sågverksarbetare vid sågen i Stocka i Nordanstigs kommun har slängts ut i arbetslöshet. Dessutom resonerar Modos ledning också så, att man till varje pris skall blockera alla de möjligheter som finns för att de arbetslösa sågverksarbetarna skall få tillbaka sina jobb vid sågverket i Stocka. Det är inte första gången som Modo agerar på det här sättet. Man har upphört med sågningen i Stocka, och i samband med detta har flera spekulanter varit intresserade av att driva sågen vidare. Till detta säger Modo nej. Det avslöjande argument som anförs av företaget är att man inte vill ha konkurrens. Men företaget behöver inte bekymra sig om konkurrensen när det gäller det svenska sågtimret. Såvitt jag förstår är de som är intresserade av att köpa sågen beredda att garantera att de skall ta sågtimret från Baltikum och Ryssland. Nu säger Börje Hörnlund att regeringen inte kan lägga sig i beslut som fattas av enskilda företag, och jag vet att det är så. Men vilken egen uppfattning har Börje Hörnlund? Kan Börje Hörnlund exempelvis tänka sig att, utan att därmed gå in på några olagligheter, tala med företagets ledning om de olika situationerna och om det aktuella exemplet med Stockasågen? Man bör väl kunna ställa vissa krav på ett företag som får skattelättnader osv. Man bör väl från regeringens sida kunna tala med företaget, också med tanke på att sågverksindustrin, såsom arbetsmarknadsministern säger, i dag har en god konjunktur.
Herr talman! Oavsett vad jag eller regeringen tycker bör jag, regeringen och Bertil Måbrink vara på det klara med att företagen har att själva fatta sina beslut. Vad Bertil Måbrink vädjar om är väl ett litet underhandssamtal.

Jag har inte någon uppfattning om hur virkesförsörjningen ser ut inom det aktuella området. Man kör ju ibland virket rätt långa vägar. Jag kan inte heller bedöma möjligheterna till virkesförsörjning från t.ex. Ryssland. Utan förpliktelse kan jag naturligtvis ta upp ett litet underhandssamtal, dock utan redovisningsskyldighet.
Herr talman! Det sista som arbetsmarknadsministern sade var betydelsefullt. I mitt första inlägg låg en vädjan om just en sådan kontakt. Arbetsmarknadsministern behöver inte redovisa resultatet här. Jag tycker inte att man skall ställa sådana krav. Det viktigaste är att arbetsmarknadsministern agerar. Jag tror vidare att möjligheterna att få virke från Ryssland och från Baltikum är rätt stora, om man har de rätta kontakterna. Jag tror också att det företag som nu är intresserat av att köpa sågen i Stocka har de rätta kontakterna med Ryssland och Baltikum. Där finns alltså stora möjligheter. Det är viktigt för en kommun som Nordanstig att få i gång sågverksamheten igen. Denna lilla kommun har i dag en arbetslöshetskö om ca 1 600 personer. Det är ett katastrofalt stort antal. Det intressanta är också att Modo trodde att sågen i Örnsköldsvik skulle ha kapacitet att ta över den verksamhet som nu försvann vid sågen i Stocka, men det har visat sig inte vara fallet. Man har dessutom planer på att på landsväg transportera sågad gran ungefär 25 mil från Örnsköldsvik för justering i Hudiksvall och torkning i Stocka. Också det är en fullständigt vansinnig politik från företagets sida.

Herr talman! Liselotte Wågö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att konkurrensen sätts ur spel till följd av att startaeget-bidrag beviljas. Som Liselotte Wågö påpekar i sin fråga skall startaeget-bidraget användas på ett sådant sätt att konkurrenssnedvridning inte uppstår. AMS är mycket medvetet om att den aspekten är en viktig del i alla bedömningar. Öhrlings Reveko har, på uppdrag av Näringsdepartementet, gjort en utvärdering av vissa aspekter på starta-eget-bidraget. Intervjuer gjordes med bidragsmottagare, arbetsförmedlare och konkurrerande företag. Bidragsmottagarna är till övervägande del nöjda med arbetsförmedlingens insatser. Av konkurrerande företagare är huvuddelen positiva eller neutrala till starta-eget-bidraget. Arbetsmarknadsverket prioriterar högt frågor som gäller konkurrensförhållanden och starta-eget-bidraget. Många tecken visar nu att ekonomin är på väg uppåt. För att vi skall få en god ordinarie arbetsmarknad behövs många nya företagare och framtidstro i befintliga företag. Det finns många bra företagsidéer. Regeringen anser att starta-egetbidrag är ett bra sätt att stödja nyföretagande och att hjälpa arbetslösa till riktiga jobb.
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag vill redan initialt säga att jag är mycket positiv till starta-egetbidrag och tycker att det är ett mycket fint initiativ. Jag vet också att det är en mycket grannlaga uppgift att konstruera den här typen av bidrag så att inte missbruk uppstår. Bakgrunden till min fråga är att jag på senare tid blivit kontaktad av två branscher. Det är taxibranschen och det är frisörbranschen. Det första exemplet gäller taxi. På en ort fanns det två konkurrerande taxiföretag, varav det ena gick i konkurs. I samband med den konkursen erbjöds unga människor att bli egna företagare genom att köpa bilarna från det konkursdrabbade företaget. Det gjorde man med hjälp av starta-eget-bidraget. Jag vet att det fanns tveksamhet på arbetsförmedlingen. Men jag har också en känsla av att man på något sätt kände sig pressad, som man sade till mig, att till varje pris dela ut de här bidragen. I en konkurrerande verksamhet som taxi, med alla de problem som redan finns i branschen, är det klart att man inte kan säga att det är konkurrensneutralitet när man går in i en bil med 500 kr på fickan redan innan man har startat bilen. Det är alltså litet grand mot den bakgrunden som jag har ställt frågan. Nu ser jag i svaret att man har varit uppmärksam från Arbetsmarknadsdepartementet och gjort en utvärdering. Har arbetsmarknadsministern för avsikt att göra ytterligare en utvärdering när det här försöket är slutfört?
Herr talman! Det görs sådana här stora utvärderingar ungefär vart tredje år. Det var speciellt intressant att göra den här utvärderingen nu, i den lågkonjunktur och det dåliga sysselsättningsläge som vi varit inne i, med en väldigt hög andel starta-eget-bidrag. Det har i de båda senaste utredningarna visat sig att överlevandegraden är lika god när arbetslösa startar eget som när det startas eget på annat sätt. Det är egentligen ett överraskande bra resultat, för det är ju en mindre del av befolkningen som företagarna då väljs ifrån. Men nöden har ingen lag och därför satsas det rätt ordentligt. När det gäller de båda exempel som Liselotte Wågö tar upp är det också min erfarenhet, och jag förutsätter också Arbetsmarknadsverkets erfarenhet, att det här är två branscher -- det finns ett par till -- där det är speciellt viktigt att noga titta på konkurrensfrågorna. På sina ställen förekommer det överetableringar på en lokal mindre arbetsmarknad.
Herr talman! Det finns säkert andra branscher. Jag har också mött många positiva reaktioner på dessa bidrag från dem som det har fungerat mycket bra för. Men just i de här branscherna är jag väldigt orolig för att staten går in med en subvention och kanske dumpar priser. Samtidigt underminerar man marknaden för redan etablerade verksamheter just på de ställen där man redan har en överetablering och en stenhård, för att inte säga mördande, konkurrens. Jag delar alltså arbetsmarknadsministerns uppfattning att det här är en typ av bidrag som man måste se långsiktigt. Det här bidraget skall leda till varaktigt arbete och till en framtidsmöjlighet för den som blir föremål för det. Skulle man inte förstå bättre, utan kanske gå in med priser som gör att man på sikt ändå inte kan överleva, och samtidigt underminera ett redan etablerat företag är det ganska olyckligt. Delar arbetsmarknadsministern min uppfattning i den här frågan?
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det måste vara rejäla spelregler både vid bedömandet och i konkurrenssituationen.

Herr talman! Liisa Rulander har i sin fråga redovisat att familjehemsföräldrar inte får rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Med anledning härav har hon frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra den ekonomiska tryggheten för denna grupp. Den problematik som frågeställaren tar upp sammanhänger med grundprincipen för arbetslöshetsförsäkringen. Enligt denna princip skall försäkringen endast ge ersättning mot inkomstförlust i samband med arbetslöshet. Detta förutsätter i sin tur att personen haft ett förvärvsarbete som han eller hon förlorat. Jag känner inte till omständigheterna i det av frågeställaren redogjorda fallet, men förmodligen har de tillämpande instanserna bedömt att den sökande inte haft något förvärvsarbete som kan tillgodoräknas för rätt till ersättning från försäkringen. För närvarande pågår ett arbete i regeringskansliet med att utforma ett förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring. I detta sammanhang diskuteras även kvalifikationsvillkoren för försäkringen.
Herr talman! Det svar som arbetsmarknadsministern ger är varken uttömmande eller tillfredsställande. Det visar återigen att vård i hemmet inte är tänkt att uppvärderas särskilt mycket. Jag kanske missuppfattar svaret. Jag hoppas naturligtvis att de kvalifikationsvillkor som diskuteras skall bli en statushöjande åtgärd för familjehemsföräldrar. Många barn behöver vård. Ca 12 000 barn omhändertas varje år för samhällsomsorg, därför att de av någon anledning behöver ha föräldrastöd som de inte får i sitt eget hem. Det är mycket svårt att hitta familjer som vill ägna sitt liv åt det här sociala arbetet i sina egna hem. De flesta människor är också beroende av en fast och förutsägbar inkomst för att klara sina kostnader. Många familjer drar sig alltså för att engagera sig, eftersom osäkerheten om placeringens varaktighet är så stor. Dessutom kostar varje kvadratmeter boyta, även endast sporadiskt utnyttjad, stora summor i dag. Ett kostnadseffektivt alternativ till institutioner är familjehemsvård. Där ges också ganska kvalificerad vård, om man får kontinuitet och utbildning i det. Men det är inte många som kan satsa på det sättet i dag, därför att man inte vet hur långvarig placeringen blir. Därför vore det mycket värdefullt att höra hur arbetsmarknadsministern ser på vård i hemmet av andras barn. Detta innebär dygnet-runt-tjänst, även om det inte kallas förvärvsarbete i normal beteckning. Det blir trots allt en inkomstförlust för den familj som förlorar ett barn och kanske inte får ett nytt i stället.
Herr talman! Det är alltid svårt för ett enskilt statsråd, och det är inte heller tillåtet, att gå in i enskilda fall där myndighetsutövande sker. Däremot är det möjligt att ändra på lagar och bestämmelser som framöver ger annorlunda spelregler. Jag kan alltså för min egen del säga att mycket erfarenhet från hemsjukvård, mycket erfarenhet från glesbygd -- där det är ont om institutioner och väldigt mycket sker i hemmet -- gör mig till en varm förespråkare för att även den typen av arbetsuppgift skall belönas och värdesättas på rätt sätt. När det gäller det arbete som pågår kan jag inte uttala mig. Det är först fyra partier och sedan helst en hel riksdag som skall stå bakom det förslag som läggs fram.
Herr talman! Jag förstår att ett enskilt statsråd inte kan gå in på detta på det grundliga sätt som jag naturligtvis ändå hade önskat att vi hade kunnat göra. Detta gäller heller inte ett enskilt fall, även om jag har relaterat till ett fall där en stöd och kontaktfamilj fick arbetslöshetsersättning och nämnt att ett familjehem inte kan få det. Det är mycket förvånande brister i det regelverk som existerar i dag. En stöd och kontaktfamilj behöver inte alls basera vare sig inkomster, bostadsytor eller levnadsförhållanden på de placerade barnen, som kommer sporadiskt, i den omfattning som ett familjehem får göra. I ett familjehem jobbar man ofta väldigt många år, ja, en livstid. Ofta tar man emot barn när de är små, och barnen flyttar först när de är vuxna och klarar sig själva. Det är en mycket vanlig bild. Jag efterlyser just den synen på det här arbetet. Det skall inte vara som det var förr. Då sågs man som änglamakerska eller som någon som utnyttjade andras behov. Vi måste se familjehemsvården som ett viktigt komplement till socialarbetarna och institutionerna i samhället. Det gäller i och för sig även HVB, men de har andra möjligheter att skaffa sig ersättningar.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat mig dels om KMI eller regeringen givit klartecken till export av viss övrig krigsmateriel till en eller flera av staterna kring Persiska viken, dels huruvida regeringen avser återkalla de positiva förhandsbesked som kan ha getts beträffande nya krigsmaterielaffärer med Indonesien. Jag avser besvara frågorna gemensamt. Herr talman! I beredningen av samtliga ärenden rörande utförsel av krigsmateriel vilka är av utrikespolitiskt intresse hörs den på parlamentarisk grund tillsatta Rådgivande nämnden i krigsmaterielexportfrågor. Såväl denna som tidigare regering har gjort det till praxis att inte tillstyrka sådana exportärenden som avstyrkts av den rådgivande nämnden. De enskilda utförselärendena är underkastade utrikessekretess, varför jag är förhindrad att uttala mig om dem. Vad gäller den faktiska exporten år 1993 vill jag hänvisa till den årliga skrivelse om krigsmaterielexporten som regeringen avser förelägga riksdagen i slutet av nästa månad.
Herr talman! Jag skall börja med att tacka Ulf Dinkelspiel, inte för detta svar utan för ett svar som jag fått skiftligt. Det är ett svar på en fråga som jag har ställt tidigare angående det svenska försvarets mintillförsel. Jag delar i och för sig inte uppfattningen i svaret, men jag vill ändå tacka för att jag har fått det. Jag tycker att svaren på de här frågorna är mindre tydliga. När det gäller Indonesien har statsrådet Dinkelspiel tidigare uttalat sig här i kammaren om att han anser att situationen avsevärt har förbättrats i fråga om synen på de mänskliga rättigheterna. Verkligheten är nu inte sådan. Det är flera kännare och bedömare eniga om. Inte minst Amnesty internationals rapporter visar på det. Tidigare har man i den rådgivande nämnden haft en princip om att det skall vara enighet, alla partier skall stödja beslutet. Det har även mitt parti gjort i den rådgivande nämnden. Men nu har det gjorts uttalanden, bl.a. har Socialdemokraternas utrikespolitiska talesman kraftfullt uttalat att han inte delar den uppfattningen. Det har skett en förändring i synsättet. Därför anser jag att detta borde tas upp till förnyad prövning. Det är synd att regeringen inte har gjort det. När det gäller enskilda utförselärenden till länderna vid Persiska viken handlar frågan inte om enskilda utförselärenden. Den handlar om huruvida regeringen och KMI har öppnat upp nya länder och om man nu har accepterat länder kring Persiska viken som tidigare har varit oacceptabla för krigsmaterielexport. Där är det också bevisat att det förekommer kränkningar av de mänskliga rättigheterna, odemokratiska val, godtyckliga arresteringar, hundratals politiska fångar osv. I de här länderna har man dessutom en kraftig upprustningsnivå. Jag måste fråga en gång till om man har haft dessa ärenden uppe, vilket t.ex. KMI hävdar. Om statsrådet Dinkelspiel inte vill svara på den här konkreta frågan undrar jag om man anser att länderna kring Persiska viken är acceptabla för krigsmaterielexport i framtiden.
Herr talman! Låt mig först ta upp detta med Indonesien. Där är det fråga om s.k. Krigsmaterielinspektören. De binder inte regeringen eller den rådgivande nämnden. Det kan alltså inte bli fråga om återkallande av något eftersom det inte är ett formellt beslut av regeringen. Innan en affär aktualiseras återkommer dessa frågor för ställningstagande. Då får den rådgivande nämnden, där alla aktuella partier som har tagit ställning för ett förhandsbesked fortfarande ingår, tillfälle att ånyo pröva detta innan någon export blir aktuell. Jag kan försäkra Martin Nilsson om att alla sinnesförändringar hos Martin Nilssons parti kommer att reflekteras i rådgivande nämnden i den mån de är representativa för partiet. När det gäller exporttillstånd till ett antal länder i Mellersta Östern har vi en ny krigsmateriellagstiftning. Den gör en mycket klar åtskillnad mellan övrig krigsmateriel och krigsmateriel för strid. Även om vi i dag inte har den statistik som är aktuell för 1993 och som går tillbaka på tidigare beslut vågar jag redan nu förutskicka att den kommer att visa på en viss begränsad export av övrig krigsmateriel. Det är i allmänhet fråga om följdleveranser till tidigare leveranser som har beslutats av tidigare regeringar. De kommer att reflekteras i statistiken.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det förtydligar innehållet något. Jag tycker att detta ger klara tecken på att det faktiskt har skett vapenexport eller export av övrig krigsmateriel. Även om det rör sig om följdleveranser till gamla exportaffärer är det fortfarande fråga om krigsmateriel. Då omfattas det av den lagstiftning som finns. Frågan är då om regeringen anser, ovsett om det har skett tidigare leveranser eller inte, att staterna kring Persiska viken uppfyller de krav som man kan ställa när det gäller mänskliga rättigheter och demokratiska val. Dessa krav ställs bl.a. i riksdagens riktlinjer för krigsmaterielexport. Det har ju också betydelse för regeringens och KMI:s inställning när det gäller nya exportaffärer med övrigt krigsmateriel. Är dessa länder öppna för nya affärer med övrigt krigsmateriel?
Fru talman! När det gäller följdleveranser säger vår krigsmateriellagstiftning att vi skall medge export om det inte finns ovillkorliga exporthinder. I det här fallet är det ofta fråga om reservdelar och liknande till materiel som icke var att betrakta som krigsmateriel under den tidigare krigsmateriellagstiftningen. Det finns dessutom övergångsbestämmelser som skulle kunna tala för att man ändå beviljar export även om det hade funnits speciella hinder. Det är fråga om leveranser bona fide som en reflex av tidigare fattade beslut. Sedan ställer Martin Nilsson frågan om det finns länder i detta område som motsvarar riktlinjerna trots att där finns kränkningar mot mänskliga rättigheter. Svaret på den frågan är ja. Det finns länder som väl kvalificerar sig. Martin Nilsson kanske borde ha redovisat det fulla kriteriet för mänskliga rättigheter. Jag får återkomma till det.
Fru talman! Det är ointressant hur det var tidigare. Det finns en lagstiftning som detaljerar vad som är krigsmaterielexport i dag. Jag tror att de flesta uppfattar krigsmaterielexport som just export av krigsmateriel och att det borde omfattas av den lagstiftning som faktiskt finns i dag. Det är intressant att svaret tydligen blir att det är öppet för nya affärer med dessa länder kring Persiska viken. Det är en tolkning som kanske får föranleda senare åtgärder. Jag tycker inte att man här kan hitta den respekt för mänskliga rättigheter som är grundläggande i de riktlinjer som riksdagen har antagit för krigsmaterielexport. Den generella regeln är att krigsmaterielexport är förbjuden till dess att regeringen har givit dispens. Dispens ges endast till länder som uppfyller de kriterier vi har satt upp, och där är man hård. I det här fallet har man inte uppfyllt kriterierna.
Fru talman! I den första delen är jag helt enig med Martin Nilsson. Det är den nuvarande krigsmateriellagstiftningen och alla dess bestämmelser som skall tillämpas. Det är med den utgångspunkten som rådgivande nämnden, i vilken också Martin Nilssons parti ingår, har ansett att det finns möjligheter för viss export och att man bör medge sådan på basis av den nu existerande krigsmateriellagstiftningen. När det gäller den andra frågan upprepar jag att frågorna om export till vissa länder i Mellersta Östern har prövats i rådgivande nämnden. Man har funnit att export till dessa länder av viss materiel är i linje med krigsmateriellagstiftningen. Vi går aldrig emot ett beslut i rådgivande nämnden. Det har icke bedömts att det där, för att använda krigsmateriellagstiftningens ord, försiggår omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter, som är kriteriet när det gäller export av övrig krigsmateriel.
Fru talman! Jag har egentligen inte så mycket mer att säga än att jag beklagar det faktum att riksdagen och svenska folket i dag har fått sig till dels ytterligare en bekräftelse på att nya krigsmaterielexportmarknader tydligen öppnas i den liberalisering som har pågått under de senaste åren och under den nuvarande regeringen.
Fru talman! Jag vill bara upprepa att varje beslut som har fattats om avslag på export och i en del fall om att att säga ja till export till de berörda länderna har fattats på basis av den nya krigsmaterielexportagstiftning som har antagits här i riksdagen, med mycket bred majoritet och med överväldigande stöd också från Martin Nilssons parti. Detta har gjorts på grundval av en bred partipolitisk enighet. Vi skulle inte i något fall där Martin Nilssons parti -- eller något annat parti, för den delen -- i rådgivande nämnden har gått emot export ha medgivit sådan. Detta är den praxis som den här regeringen följer, och det är den praxis som också den tidigare regeringen följde när det gäller alla krigsmaterielexportfrågor.

Ulrica Messing har frågat mig hur jag avser att handlägga frågan om de alternativa sträckningarna av Ostkustbanan och väg E 4 genom Norraladalen utanför Söderhamn. Bakgrunden och läget är följande. Norraladalen är av riksintresse för kulturminnesvården. En arbetsplan för en ny dragning av E 4 i en östlig sträckning fastställdes i augusti 1993 av Vägverket. Arbetsplanen har överklagats, och ärendet handläggs i Kommunikationsdepartementet. 1993 att regeringen prövar båda projekten enligt Frågan om tillåtlighetsprövning, som regeringen skall ta ställning till innan övriga ärenden kan avgöras, remitterades i september 1993 till ett antal myndigheter. Några myndigheter, bl.a. Riksantikvarieämbetet, anser att projekten bör bli föremål för en samlad tillåtlighetsprövning hos regeringen. Några myndigheter, bl.a. Koncessionsnämnden för miljöskydd, anser att regeringen kan göra den erforderliga prövningen enligt väglagen och expropriationslagen, av de ärenden som redan finns på regeringens bord. En ny väg och en ny järnväg skall alltså dras genom ett område av riksintresse för kulturminnesvården. Vägverket och Banverket har valt var sin sträckning genom dalen. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet anser att en samlokalisering i den östliga sträckningen enligt Vägverkets arbetsplan är den lämpliga. Den är emellertid något dyrare än en västlig sträckning. Ärendet bereds för närvarande, och som Ulrica Messing väl vet kan jag inte föregripa regeringens beslut.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Det är just med anledning av att det här ärendet har beretts så länge som jag ställer frågan. Det kanske statsrådet förstod. Det är ända sedan i oktober i höstas som regeringen har haft den här frågan på sitt bord. Jag vet att det är ett fint område som sträckningen skall dras genom. Det är kulturminnesrikt, och man måste ta hänsyn till många saker. Jag ifrågasätter inte det. Jag tycker att det är bra att man gör ytterligare en miljöprövning. Så länge det finns frågor som man måste besvara skall man göra det innan hela projektet dras i gång. Det tycker jag är jätteviktigt. Men eftersom det här är ett stort projekt finns det kanske också möjligheter att börja i de ändar som man faktiskt är överens om. Nu vet jag att det inte går enligt naturresurslagen. Jag tycker att det är olyckligt, eftersom den sträcka som skall miljöprövas är väldigt kort och projektet i sig är väldigt långt. Våra kommuner har tillsammans med länsstyrelsen och landstinget gått in med egna pengar i det här projektet. Genom anslag från regeringen har vi nu också fått pengar för uppbyggnad av Ostkustbanan, till reparationer både av järnvägen och av vägen. Det här är en litet speciell situation. Det är inte så ofta som man står med pengar färdiga för ett projekt som också är projekterat och klart. I många delar skulle man faktiskt kunna börja med arbetet redan nästa månad, om bara den korta sträckningen genom Norraladalen var avgjord. Därför är det jätteviktigt att man påskyndar det här arbetet och verkligen kan komma till skott, så att vi kan använda de pengar som vi nu har till att sätta in alla arbetslösa som finns i arbete med det här projektet. Inte minst sysselsättningen är viktig. Jag tycker att också miljöfrågan är viktig. Vi vet att det skulle förbättra miljön hos oss om man fick en ny dragning. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det också jätteviktigt att den här sträckningen blir bättre. Nu är den faktiskt väldigt dålig på sina ställen.
Fru talman! Jag håller med Ulrica Messing om att ärenden skall behandlas så fort som möjligt. Jag håller också med om att det är ett stort projekt. Sysselsättningen behövs, och det är samtidigt en viktig miljöfråga även här. Att man har fått pengar till projekt måste inte betyda att man har godkänt lokaliseringen för projektet. Den missuppfattningen är väldigt utbredd. Man kan bestämma sig för att t.ex. E 4 skall ändras och förbättras, och så anslår man pengar till det, men sedan måste det i alla fall till avvägningar gentemot miljöfrågorna för att man skall få den bästa dragningen. Det tycker jag inte i sig är alldeles onaturligt. Men vi står nu inför det bekymret att vi har en väglag vilken behandlar vägprojekten och enligt vilken det åtminstone någonstans under projektets gång krävs miljökonsekvensbeskrivningar medan vi däremot inte har någon banlag som ställer samma krav på Banverket, utan det har valt att gå in och begära en expropriation. Samtidigt har Vägverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län och faktiskt också Söderhamns kommun förordat det östliga alternativet. Vi diskuterar nu den här frågan i regeringen, och jag hoppas på att vi skall kunna fatta ett beslut ganska snart.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att poängtera att vi är överens om att projektet skall bli av. Nu har vi arbetat med den här frågan nästan sedan 60-talet, och på allvar under hela 80-talet. Av en mängd olika skäl är vi överens om att projektet skall bli av, och vi tycker att det är viktigt. Jag som bor i länet tycker att det är viktigt ur flera olika perspektiv. Det är en liten del, i det här stora sammanhanget, som ännu inte är klar. Därför tycker vi att det är så viktigt att det, nu när vi är överens i det stora hela, är bra om vi kan skynda på den lilla bit, som nu faktiskt bromsar upp ett jättestort projekt och som sätter många käppar i hjulet för oss.
Fru talman! Vi har fått uppvaktning av kommunen, och jag är mycket väl medveten om att kommunen tycker att det är oerhört viktigt att vi snabbt fattar ett beslut. Vi har haft en förfrågan ute när det gäller prövning enligt kap. 4, eftersom vi är skyldiga till det när vi har fått en begäran om det, framför allt när vi har fått det från länsstyrelsen, som är den myndighet som skall ha ansvar för vår räkning på den regionala nivån. Jag håller också med om att om man kan fatta ett bra beslut utan prövning enligt kap. 4, som tar väldigt lång tid, så är det naturligtvis mycket bra. Som jag sade pågår nu en diskussion i regeringen, och jag hoppas att vi skall klara av den så fort som möjligt.
Fru talman! Bara en kort fråga till statsrådet: Hur snabbt tror statsrådet att ''så fort som möjligt'' är? Är det möjligtvis under våren?
Fru talman! Under våren måste det naturligtvis komma fram ett beslut.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat miljöministern vad regeringen avser att göra för att en seriös miljöprövning skall ske av Dennispaketet och publiceras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den rapport som Eva Zetterberg hänvisar till har jag själv inte tagit del av. Däremot vill jag gärna redovisa det omfattande arbete som regeringen lagt ner på att utreda miljökonsekvenserna av Regeringen överlämnade den 13 januari en proposition om finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. till riksdagen. Propositionen föregicks av en redovisning från berörda kommuner och miljökonsekvenserna av Dennispaketet och remitterades till ett antal myndigheter. Detta material som redovisas i propositionen utgjorde underlag till regeringens förslag. Av propositionen framgår bl.a. att lånegarantierna är knutna till särskilda projekt som omfattar endast de delar av Dennispaketets väginvesteringar som har byggstart före juli 1995. Öster och Västerleden ingår inte bland projekten. Norra länken skall utformas enligt vissa villkor. Av Yttre tvärleden i norr ingår endast delen Häggvik--Edsberg inom Sollentuna samt Brunnsviken--Djurgårdsområdet aviseras i propositionen. Utformningen av vägtullarna skall utredas ytterligare innan ett förslag till lagstiftning presenteras för riksdagen. Differentiering av vägtullar som bidrar till att uppnå miljömålen skall prövas. Övriga väganknutna miljöinvesteringar omfattar 859 miljoner kronor och skall användas till miljöförbättrande åtgärder i Stockholms inner och ytterstad. Av propositionen framgår vidare att lånegarantierna inte innebär något ställningstagande till de olika projektens utformning eller exakta lokalisering. Projekten skall före genomförandet prövas på sedvanligt sätt med tillämpning av gällande lagstiftning. Regeringen kommer, inom ramen för regeringskansliets fortsatta arbete, att noga följa det fortsatta arbetet med särskild observans avseende fullföljandet av de uppställda miljöpolitiska målen. Regeringens miljövårdsberedning ordnar under våren en medling om Dennispaketet. Vägverket framhåller i sitt yttrande över länsstyrelsens rapport ''Dennis och miljön'' att det i de fördjupade utredningar som pågår är särskilt viktigt att åtgärderna får den utformning som krävs för att målsättningarna med Dennispaketet, som bl.a. gäller miljön, säkras inför genomförandeprocessen och att Vägverket fortlöpande kommer att agera enligt denna princip. Jag utgår från att Vägverket och övriga ansvariga myndigheter agerar enligt denna princip och inte undanhåller några fakta som belyser miljökonsekvenserna.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Görel Thurdin för svaret på min fråga, och jag har förvisso fått ett långt svar. Jag vill genast säga att jag inte tänker ta upp någon diskussion om de enskilda delarna i Dennispaketet; det finns andra tillfällen att diskutera det. Vad min fråga handlar om är de konsekvensbeskrivningar för miljöns räkning som finns vad gäller Dennispaketet och som man från regeringens sida uppenbarligen inte har intresse av att lyfta fram. Jag är, minst sagt, oerhört förvånad över att regeringen och även biträdande miljöministern personligen inte har haft intresse av att ta del av den rapport som faktiskt redan finns på det här området, i vilken ett flertal statliga myndigheter, Stockholms stad, landstinget, osv. har varit engagerade. Den här miljökonsekvensbeskrivningen finns alltså redan. Jag kan därför inte låta bli att än en gång fråga: Varför vill man från regeringens sida inte ta del av den rapport som redan finns? Fru talman! Jag vill också fråga om en passus i svaret som jag tyckte var mycket intressant, nämligen vad som sägs om medling om Dennispaketet. Vad innebär medling på detta område? Hur kom det sig att man inför den proposition som kom om Dennispaketet, där man anslog medel för utbyggnad av vissa av de leder som vi här diskuterar, inte kunde, eller ville, ta del av miljökonsekvensbeskrivningen för att se för vilka delar en utbyggnad skulle vara möjlig? Och hur kan man från Miljödepartementets sida vara villig att gå in i förhandlingar om konkreta delar utan att ha ett fullständigt underlag?
Fru talman! Naturligtvis handlar det inte om att inte vilja ta del av den här rapporten. När jag har den på mitt bord skall jag gå igenom den, och det är klart att jag också skall se till att den finns på departementet. Nu har jag inte hunnit med det, även om jag har konstaterat att det i tidningar har förekommit diskussioner kring den. För min egen del vill jag hävda att det i det väldigt omfattande remissarbete som vi satte i gång kring ''Dennis och miljön'' och som också slutade i en rapport, framkom att det finns konflikter mellan miljömålen och Dennispaketet. Det fördes diskussioner kring miljöfrågorna. Remissinstanserna har också i sina yttranden lyft fram problematiken. Det är inte så att det inte finns underlag för att konstatera att delar av Dennispaketet definitivt strider mot t.ex. nationella miljömål. Av denna anledning innehåller den proposition som regeringen har lagt fram just de projekt som finns med, med mycket hårda krav på utformningen av Norra länken, för att den s.k. nationalstadsparken inte skall påverkas negativt. Under den tid som har gått sedan jag hamnade på posten som mark och planminister i den nuvarande regeringen har vi åstadkommit förändringar och förbättringar, och vi har också flyttat undan projekt som vi inte anser vara tillräckligt belysta för att komma i fråga just nu. Jag är mycket förvånad över att Eva Zetterberg på det här viset ansätter mig, som just har lyft fram miljökonsekvenserna av Dennispaketet. Men jag kanske inte skall vara förvånad över detta.
Fru talman! Det är märkligt att Görel Thurdin blir förvånad över det, eftersom det är Miljödepartementet som har ansvar för att lyfta fram miljöaspekterna och uppenbarligen inte har velat göra det. Det är här fråga om en undersökning där flera statliga myndigheter har medverkat och bl.a. ställer sig frågorna: Löser vi flera miljöproblem än vi skapar? Löser vi flera problem samtidigt? Svaret blir sedan nej på ett flertal områden. Men från Miljödepartementet vill man inte ta del av den kunskapen. Att Görel Thurdin personligen inte kan få tag i alla rapporter som dyker upp förstår jag mer än väl, men jag utgår från att det finns fler personer som arbetar på departementet och att några har till uppgift att serva henne med sådant. Jag kan inte låta bli att jämföra med den politiskt infekterade frågan om Öresundsbron, där man från den borgerliga regeringens sida anklagar Socialdemokraterna för att fatta beslut först och sedan ta miljökonsekvenserna. Är det inte precis samma sak som sker i den här frågan? Jag är också mycket förvånad över vilka möjligheter som ges till demokratisk insyn i miljökonsekvenserna vad gäller Dennispaketet.
Fru talman! Jag vet inte i vilken ände jag skall börja. När regeringen fattade beslut om propositionen kände vi inte till den här rapporten. Vi vet att myndigheter och kommuner naturligtvis fattar beslut utan att hela tiden skicka rapportering till oss i Miljödepartementet. Dessutom vet Eva Zetterberg mycket väl att jag inte kan gå in och styra och ställa på myndighetsnivå, för då uppfattas det som ministerstyre. Däremot vill jag faktiskt på det bestämdaste säga att vi har lyft fram miljökonsekvenserna, och det är därför vi har fattat sådana beslut som vi har fattat. Detta går inte att jämföra med någon Öresundsbro! De lånegarantier som ges, och som inte gäller för exempelvis Väster och Österleden, innebär inte att den slutliga utformningen är godkänd, utan det skall fortfarande prövas. Vi har en väglag som kräver miljökonsekvensbeskrivningar i hanteringen, och vi har även annan lagstiftning som griper in. Jag håller därför inte med Eva Zetterberg om att det inte har funnits miljökonsekvensbeskrivningar som underlag för vårt beslut. Däremot finns det inte tillräckliga miljökonsekvensbeskrivningar för de projekt som inte är med i propositionen.
Fru talman! Om det nu på Miljödepartementet finns en sådan angelägenhet om att se de miljökonsekvensbeskrivningar som ändå finns, ser jag fram emot att man från departementet kommer att framhålla det angelägna i att de rapporter som faktiskt finns publiceras. Där finns det mycket att hämta. Även om man i den proposition som har lagts fram inte har tagit med Öster och Västerleden -- vilket, det skall jag gärna säga, naturligtvis är bra -- finns det i hela propositionen tveksamheter på enskilda delar, och detta borde enligt min mening definitivt underställas en betydligt större miljökonsekvensgranskning. Men jag menar att det viktiga nu är den demokratiska aspekten, att medborgare och de som jobbar med de här frågorna får ta del av det underlag som faktiskt finns och att man från departementet inte enbart håller sig till vad Vägverket har anfört i den här frågan.
Fru talman! Vi har inte enbart hållit oss till vad Vägverket har sagt. Vi har skickat ut remiss till olika, tunga instanser i den här frågan. Jag hävdar mycket bestämt att vi har lyft fram demokratiaspekten. Jag har inte beställt ett Dennispaket. Det var den förra regeringen som gjorde det. Jag var inte med när 14 män fattade beslut om att man skulle träffa en överenskommelse som sedan skulle genomföras. Det skedde innan vi började hantera den här frågan. Jag tänker inte ta på mig ansvaret för hur den förra regeringen hanterat Dennispaktet ur demokratisk synpunkt. Vi har gjort det möjligt att föra en öppen debatt kring detta. Människorna har kunnat vara med. Organisationer har kommit upp till departementet och sagt att det för första gången är någon som lyssnar på dem. Så var det inte förut. Jag tycker att vi har lyft fram demokratiaspekten. Medlingen möjliggör också en betydligt större insyn. Här skall föras fram ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar, och forskare skall involveras. Det skall bli en liknande medling som när det gällde Öresundsförbindelsen.
Fru talman! Jag har fortfarande inte fått någon uppfattning om vad denna medling innebär. Jag skulle gärna vilja höra något mer om saken. Jag vet att Görel Thurdin som enskild person och hennes parti inte har varit med att fatta beslut om Dennispaketet. Men icke desto mindre sitter Görel Thurdin i den regering som nu med kraft driver Dennispaketet framåt och anslår pengar till enskilda delar. Jag vidhåller att det är av största vikt att inte som i svaret enbart peka på vad Vägverket anser utan även att se till vad andra anser. Det är förvisso bra att man från departementet lyssnar på människor. Det skall man göra. Men det gäller att inte bara lyssna utan också att omsätta de kunskaper man får sig till del från medborgarna i beslut eller se till att dåliga beslut inte genomförs.
Fru talman! Jag tycker inte att den proposition som lades fram var ett dåligt beslut. Det gäller t.ex. de delar som inte rör Norra länken. De finns många delar som gäller befintlig väg som skall förbättras därför att trafiksäkerheten rent ut sagt är bedrövlig. Redan befintliga förbindelser blir bättre. När det däremot gäller Norra länken kommer det att ställas oerhört stränga krav. Man jobbar hela tiden med den just därför att den inte skall få de miljökonsekvenser som har varnats för även i denna remissomgång. Jag hade naturligtvis kunnat läsa upp allt om Dennispaketet och miljön för Eva Zetterberg. Men det hade tagit mer tid än två minuter för att beskriva vad varenda remissinstans har sagt. Nu lyfte jag fram Vägverkets yttrande. Det är en huvudmyndighet i det här fallet. Jag visade på att trots att Vägverket har tagit fram materialet hade man där åsikter i frågan och ansåg att det fattades olika saker. Medlingen innebär att en ny sorts diskussion lyfts fram för att vi med hjälp av forskare skall belysa beslutsunderlag, olika processer och konsekvenser av olika beslut. Det är vad det handlar om. Jag hoppas att Eva Zetterberg kommer att vara närvarande när denna medling går av stapeln.

Fru talman! Lennart Nilsson har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut om vägplanen för anläggning av väg Forshälla--Torp i Uddevalla kommun. Nilsson frågar om har från Vägverket inkommit till regeringen med en begäran om att regeringen skall fastställa planen. Anledningen härtill är att Bohus län har olika uppfattning om hur passagen vid Sunningesund skall utformas. Ärendet bereds för närvarande i regeringskansliet, bl.a. har synpunkter från länsstyrelsen på Vägverkets yttrande inhämtats. Det som tillförts ärendet sedan det inkom till regeringen måste kommuniceras med dem som är berörda av arbetsplanen. Kommuniceringen kommer att påbörjas inom kort och bör vara avslutad i mitten av mars. Om underlaget för ett beslut därefter är tillräckligt bedömer jag att regeringen efter en intern slutberedning bör kunna fatta sitt beslut under senare delen av april månad i år.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är av känt märke. Det har förekommit en debatt. Det gör det alltid när det gäller vägar i Bohuslän, eftersom Bohuslän ser ut som det gör, och det kan vi i och för sig inte hjälpa. Vi kan inte heller hjälpa att det är dyrt att bygga vägar i Bohuslän eftersom vi har den natur vi har. Jag har framför allt varit rädd för att denna fråga skulle dras i långbänk. Det är bara att konstatera att det finns ett behov av att man snabbt kommer i gång med en fortsatt utbyggnad av E 6:an efter det att den står färdig vid Ljungskile. Det finns olika uppfattningar, och det är därför frågan ligger på regeringens bord. Vid länsstyrelsens behandling fanns det en stor minoritet som förespråkade broalternativet framför tunnelalternativet av kostnadsskäl, säkerhetsskäl och andra skäl. Det är bara att konstatera att det fanns olika uppfattningar. Det är alltså inte hela länsstyrelsens uppfattning att man skall bygga en tunnel, utan det är en majoritet av länsstyrelsens ledamöter som har förslagit detta. Det finns en bred enighet om att det måste till en utbyggnad över Sunningesund, oavsett om det blir en bro eller en tunnel. Därför är det bra att regeringskansliet arbetar med frågan, och jag utgår från att ett beslut kommer att fattas. Det som något oroar mig är är den formulering som finns i svaret: ''Om underlaget för ett beslut därefter är tillräckligt bedömer jag att regeringen - - bör kunna fatta sitt beslut''. Vad behövs egentligen för att underlaget skall vara tillräckligt? Det är kanske lika bra att säga det på en gång, materialet kommmer in, och ett beslut kan fattas så att man snabbt kommer i gång med verksamheten.
Fru talman! Jag kan som exempel nämna att förutom länsstyrelsens yttrande har departementet begärt och nyligen fått in en komplettering från Vägverket bl.a. vad gäller kostnader för ytterligare bullerskydd. Det är för att miljöoptimera dessa projekt som det bl.a. krävs mer underlag.
Fru talman! Bedömer kommunikationsministern, med utgångspunkt från det kompletterade underlaget, att ett beslut kan fattas under april så att man kan komma i gång med verksamheten? Det måste hända saker och ting, inte minst i detta område som är så hårt drabbat av olika anledningar. Det måste till en skjuts.

Fru talman! Jag kan inte lämna något exakt besked om antalet personer som kan vara berörda. Men jag vet att det är över tusen personer som har lämnat synpunkter i ärendet och som skall underrättas. Det är den processen som tar tid. Som jag sade i mitt svar: ''Om underlaget för ett beslut därefter är tillräckligt'' -- och allt talar för att det skall kunna vara det -- ''bedömer jag att regeringen efter en intern slutberedning skall kunna fatta sitt beslut under senare delen av april månad i år''.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för ett i grunden mycket positivt svar. Det är en betydande skillnad mellan det svar jag fick i dag och det jag fick i november då jag ställde en liknande fråga om skogsmaskiner och grön dieselolja. Vid det tillfället trodde inte statsrådet att det var så farligt med den gröna oljan, trots de allvarliga varningssignaler som framför allt kom från skogsnäringen. Strax efter den debatten fattade regeringen snabbt ett beslut om skattekompensationer. Detta var tanken bakom min fråga. Man tillsatte också en utredning. Det här har utmynnat i proposition 1993/94:119, som kommer att behandlas i riksdagen inom kort. I dag fattade man ånyo snabbt ett beslut. Jag måste säga att det verkligen kom överraskande. Det är positivt att få ett sådant gensvar, men samtidigt blir man litet konfunderad. Det gäller nu villaägarna och deras problem. Den frågan berörde vi egentligen inte i november. Efterhand har det dykt upp problem. Jag har fått ett bra svar och en snabb reaktion på min fråga. Fortfarande kvarstår min fundering. Varför måste vi ha en annan märkning i Sverige än den man har i våra grannländer? Jag vill be statsrådet att utveckla detta litet närmare. Det är uppenbart att det är problem med en modell med ett märkämne och ett färgämne. Vi har också tillverkarens ord på att man arbetar med giftiga ämnen. Vad finns det egentligen för orsak till att vi måste skilja oss från våra grannländer?

Fru talman! Det var en intressant upplysning. Jag trodde faktiskt att statsrådet hade tagit sitt förnuft till fånga och insett att det är något som är fel med märk och färgämnena, men så är det tydligen inte. Jag tänkte faktiskt berömma statsrådet för att han har visat handlingskraft. Det kan jag i och för sig göra ändå, men handlingskraften går tydligen tvärt emot hans egen uppfattning. Naturligtvis är det något fel på den här oljan. Jag tycker inte att det är något att diskutera. Det är någonting som inte är hälsosamt i blandningen. Jag kan också hålla med om att det finns andra ämnen i oljan som inverkar. Det finns bl.a. radioaktiva isotoper i all olja. Jag vill fråga statsrådet om vi inte skall göra någonting åt oljan förutom att avvakta utredningen. Vore det inte lämpligt att snabbt fatta ett beslut om att vi skall märka på samma sätt som man gör i grannländerna? Då skulle vi inte ha det problemet så länge. Sedan får vi se vad utredningen kommer fram till.

Fru talman! Jag blev litet förvånad. Statsrådet sade att man har konstaterat och att man har utrett. Vem är ''man'' i det sammanhanget? Såvitt jag vet är det bara Riksskatteverket som fick i uppgift att ordna den här saken. I princip körde Finansdepartementet över de åsikter som fanns om att man verkligen skulle utreda blandningens effekter. Det förekom allvarliga varningar från instanser som sysslar med sådana här frågor, exempelvis Kemikalieinspektionen var man tveksam. Rolf Anderberg, som nu har fått utredningsuppdraget, gjorde redan hösten 1992 en utredning. Han konstaterade att det fanns cancerframkallande ämnen i färgblandningen. Jag tycker att Finansdepartementet har tagit litet för lätt på frågan. Man borde släppa prestigen och gå över till en enkel färgning.

Fru talman! Nu har vi i och för sig kommit in på teknikaliteter. Tillverkaren och importören har i en varningstext på produkterna sagt att långvarig påverkan -- graden av exponering spelar förstås in -- kan leda till nervositet, domningar, stickningar och i värsta fall skador på nerverna. Lever och njurbesvär kan tillkomma. Det står i varningstexten, så jag tycker inte att det är något att diskutera. Att sedan tillverkaren har tyckt att signalerna har blivit litet för negativa och gått ut med ett besked i det här sammanhanget kan jag förstå. Jag har inte sett den uppgiften själv. Jag har talat med representanter som arbetar med sådana här ämnen på depåer. Det är inget tvivel om att det finns varningstexter. Man kan naturligtvis diskutera hur stor påverkan är. Ingen vet vad som händer vid förbränningen. Jag tycker alltså att det vore på sin plats att införa samma typ av märkning som i grannländerna. Det skulle vara en enkel lösning tills vidare.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det finns en hel del positivt resonemang i det. Frågan har ställts mot bakgrund av det förslag som mitt parti har fört fram om en särskild s.k. uskattesedel -- u står för ungdom -- och mot bakgrund av det förslag som regeringens särskilde utredare har presenterat. Det är en utredare som har fått uppdraget att undersöka förutsättningarna för att genom skatteförändringar underlätta expansionen av privata tjänster. Jag konstaterar att statsrådet säger sig inte närmare vilja kommentera det förslag som professor Vinell har presenterat, eftersom betänkandet ännu inte har lämnats. Jag kan ha en viss förståelse för det synsättet, men utredaren har ändå presenterat ett långt pressmeddelande med en långtgående konkretisering av ett specifikt förslag om avdragsrätt. Andra ledamöter av regeringen har ansett det vara möjligt att rätt bestämt kommentera Vinells konkreta förslag. Därför tycker jag att det skulle vara bra om statsrådet Lundgren ville säga någonting mer än att förslaget är intressant.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

Fru talman! Jag tror ändå att jag drar rätt slutsatser när jag förutsätter att statsrådet inte har en så negativ syn på Vinells förslag som en del andra statsråd har gått ut och sagt sig ha. Jag förstår av svaret att vi delar en viss uppfattning, nämligen att man måste vara beredd att pröva olika vägar när arbetslösheten är som den är, inte minst med tanke på ungdomsarbetslösheten, som är så hög. I mitt eget län ligger den totala arbetslösheten för ungdomar på över 40 % i någon kommun. Vi måste alltså vara beredda att pröva olika vägar. Jag tror att vi är överens om att tjänstesektorn behöver stimuleras. Vi är nog också överens om att man inte bara plötsligt kan sänka tjänstemomsen rakt över. Man behöver kanske göra någonting inom vissa specifika områden för att klara av detta. Vårt parti har kommit med ett förslag om uskattesedel, som inte har vissa effekter som en avdragsrätt har.

Fru talman! Jag ser naturligtvis flera fördelar med det förslag som professor Vinell har gått ut med ett pressmeddelande om. Det skapar jobb och ger avlastning för dubbelarbetande föräldrar, män såväl som kvinnor. Det kan förvandla en svart sektor till en vit. Allt detta är förvisso positivt. Ändå har jag förståelse för de farhågor som har framförts, nämligen att man, när det blir en generell avdragsrätt, alltså när vem som helst kan ta denna typ av jobb, kan få ett lågutbildat och lågbetalt proletariat, som fastnar i denna verksamhet, kanske under ett helt arbetsliv. Till skillnad från detta skulle vår U-skattesedel inte alls ge några sådana effekter. Jag är glad över att också de tankarna ryms inom utredningsuppdraget. Jag hoppas att betänkandet kommer ganska snart.

Fru talman! Bo Arvidson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av de förslag som en arbetsgrupp inom regeringskansliet har lagt fram för att komma till rätta med de skadeverkningar som uppstår vid konkursmissbruk och ekonomisk brottslighet. En av regeringens viktigaste uppgifter är att återskapa de rätta förutsättningarna för företagande och ekonomisk tillväxt i Sverige. Vid sidan av satsningarna på att förbättra företagsklimatet är det viktigt för en fungerande marknadsekonomi att vi har tydliga och klara regler för företagandet. Sedan regeringen tillträdde hösten 1991 har en rad åtgärder vidtagits för att komma till rätta med den snedvridning av konkurrensen som sker genom missbruk av konkurser och olika typer av ekonomisk brottslighet. Den arbetsgrupp som Bo Arvidson nämner tillsattes för att ge en samlad överblick över de åtgärder som regeringen har vidtagit eller som är under beredning i regeringskansliet. Gruppen skulle också driva arbetet med åtgärder för företagande och konkurrens på lika villkor. Inom regeringskansliet förbereds nu ett antal reformer som skall stävja konkursmissbruk och ekonomisk brottslighet. Jag vill särskilt nämna Avsikten är att en lagrådsremiss skall läggas fram under våren om ett nytt rekonstruktionsförfarande. I samma lagrådsremiss kommer att föreslås att statens förmånsrätt för skatter och avgifter vid konkurs avskaffas. En proposition om förändringar i lönegarantin kommer att föreläggas riksdagen senast den 31 Bland övriga åtgärder i kampen mot konkursmissbruk bör framhållas att en proposition om svenskt tillträde till den europeiska konventionen om vissa internationella aspekter på konkurser kommer att läggas fram under våren. Också frågan om en konkursgäldenärs skyldighet att vid edgångssammanträde uppge även utländsk egendom bereds under våren. Regeringen bereder för närvarande frågan om att flytta registreringen av näringsförbud från Riksskatteverket till Patent och registreringsverket. Jag avser vidare att inom kort föreslå regeringen att en utredning tillsätts för att utvärdera hur tillämpningen av lagen om näringsförbud fungerar samt pröva om tillsynen över hur näringsförbuden efterlevs bör flyttas från tillsynsmyndigheten till polis eller åklagare. Som framgår av min redovisning finns det inte en lösning på problemen med konkursmissbruk och ekonomisk brottslighet. Regeringens strategi är därför att på bred front, med både större och mindre reformer, angripa de missförhållanden som finns.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för ett utförligt och positivt svar på min fråga. Jag tror att vi båda är väl medvetna om de problem som finns på sina håll inom näringslivet på de områden som jag här har tagit upp. Jag fick i höstas ett brev från en mindre företagare i byggbranschen i mitt hemlän. Han skrev så här: ''Vid en konkurs får staten och bankerna betalning före oss underleverantörer, vilket innebär att vi inte får någon utdelning på våra fordringar. Detta känns hårt när vi i dessa tider kämpar för överlevnad. Något som upprör än mer är när samma företag som gått i konkurs och sanerat skulderna, däribland våra fordringar, återuppstår i samma skepnad med samma ägare och styrelse men utan leverantörsskulder. Detta måste nu förhindras och någon form av konkurskarantän införas. I annat fall befarar jag att vi får se fler och fler konkurser där vi underleverantörer går miste om betalning för utfört arbete. Detta har vi definitivt inte råd med. Som om detta inte var nog så tvingas vi ibland att leverera in moms till staten utan att ha erhållit moms på våra fakturor.'' Detta är en beskrivning av hur en mindre företagare kan känna sig, en företagare som är seriös. Det arbete som har redovisats av arbetsgruppen är mycket positivt. Av svaret framgår att flera olika departement är iblandade. Om jag tolkar svaret rätt, kommer Justitiedepartementet att under våren presentera förslag från Kan näringsministern litet närmare beskriva vad det nya rekonstruktionsförfarandet innebär? När kan ett förslag komma?
Fru talman! Jag delar Bo Arvidsons oro för ett antal mindre företag, som har råkat illa ut i samband med konkurser. Vi har försökt jobba så fort som över huvud taget har varit möjligt med hänsyn till gällande grundlag med krav, som måste uppfyllas, på beredning och rättssäkerhet vid förändringar. Vi för en kontinuerlig dialog med ett antal konkursförvaltare för att få idéer, tips och insyn i vad som sker för att därigenom kunna agera så snabbt som möjligt. Justitiedepartementet. Tanken är att man i enlighet med utredningen skall skapa en motsvarighet till det amerikanska Chapter 11, dvs. en möjlighet, om bolaget har dålig likviditet men övervärden, att realisera övervärdena för att på det sättet ge i grunden sunda företag en chans att överleva och därmed fullgöra sina förpliktelser och bibehålla sina arbetstillfällen. Det finns också förslag, som prövas nu och som jag personligen ställer mig starkt positiv till, om att man skall se över möjligheterna att i samband med s.k. bekvämlighetskonkurser bjuda ut konkursboet på offentlig auktion eller tillämpa någon form av anbudsförfarande, så att inte ett bolag som har gått i konkurs på fredag eftermiddag kan återuppstå på måndag förmiddag men ha tappat en stor del av skuldbelastningen. Alla skall kunna lämna anbud. På det sättet skulle man preventivt kunna mota en del av missbruket.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för det kompletterande svaret. Samma dag som denna arbetsgrupp presenterade sitt förslag hade jag tillfälle att lyssna på olika företrädare för näringslivet, konkursförvaltarna, kronofogdemyndigheterna, Ackordcentralen m.fl. här i Riksdagshuset. De beskrev på ett utmärkt sätt alla dessa problem. Även representanter för departementet var närvarande. Man kunde där få uppslag när det gäller att gå vidare. Jag vill avslutningsvis tacka för det svar jag har fått. Jag vill uttala förhoppningen att näringsministern, som är den som är närmast ansvarig för bevakningen av näringspolitiken, också kan driva fram dessa frågor såväl i sitt eget departement som i andra berörda departement som arbetar med frågorna. Det är utomordentligt viktigt att vi har en konkurrens på lika villkor för att vår marknadsekonomi skall fungera.
Fru talman! Jag delar självfallet den uppfattningen. Vi är mycket lyssnande och mycket mottagliga för tankar och idéer både vad avser missbruk och även möjligheter för att konstruktivt komma åt problemet utan att skada marknadsekonomin. Vårt syfte är ju att stärka denna i grunden.

Fru talman! Till det betänkande som riksdagen nu skall ta ställning till har vi socialdemokrater ingen reservation. Det skall givetvis inte av de partier som här i kammaren genomdrev beslutet om en förändrad verksamhetsform för Posten uppfattas som att vi inom det Socialdemokratiska partiet nu är beredda att acceptera beslutet. Vi känner oss dock nödsakade -- med det ansvar vi ändå känner -- att mildra effekterna av beslutet och göra det bästa av situationen. Som framgår av det särskilda yttrandet från oss socialdemokrater riktar vi en stark kritik mot såväl regeringens handläggning som trafikutskottets tidigare handläggning och det senaste som hände i skatteutskottet. När trafikutskottets minoritet, bestående av socialdemokrater, i slutet av förra året ville bereda oss i skatteutskottet möjlighet att lämna synpunkter på den proposition som regeringen då lagt fram om Postens ändrade verksamhetsform förvägrade trafikutskottet oss denna möjlighet. Beslutet om bolagiseringen skulle fattas till vilket pris som helst och så fort som möjligt. När skatteutskottets minoritet första gången ville bereda trafikutskottet möjlighet att yttra sig möttes vårt förslag av stor munterhet från den borgerliga majoriteten. Efter den, som jag betraktar det, förvirrade hearingen med Postverket, Riksskatteverket och handläggare från Finansdepartementet övertygades vi än mer om det nödvändiga i att trafikutskottet skulle beredas möjlighet att lämna sina synpunkter, eftersom de problem som föredrogs där var att betrakta som helt postala. Det anmärkningsvärda var därtill att det vid hearingen framkom att Posten, som i allra högsta grad berörs av hela denna problematik, över huvud taget inte beretts möjlighet att samråda. Fru talman! Jag skulle väldigt gärna vilja fråga utskottsmajoritetens talesman om de borgerliga stillatigande hade accepterat en sådan handläggning om de hade befunnit sig i oppositionsställning och det varit en socialdemokratisk regering. Det går bara inte, som utskottet nu har börjat sätta i system, att jämt bemöta vår kritik med skrivningar av typen: ''Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen och lägger fram de förslag som är motiverade.'' Som glesbygdsbo -- jag betraktar mig i allra högsta grad som sådan, eftersom jag på hemmaplan har 30 mil fågelvägen till närmaste kollega här i kammaren -- känner jag mycket stor oro för vad som händer med Posten. Ingen avreglering har hitintills varit lyckosam. Mitt råd till er som nu jobbar så frenetiskt med systemskifte är att ni saktar in farten. Detta kommer att sluta illa. Jag vill avslutningsvis återgå till min fråga. Tycker Karl-Gösta Svenson, som är talesman för majoriteten, att denna fråga handlagts på ett för honom tillfredsställande sätt? Kan han med rent samvete svara ett entydigt ja på den frågan?

Fru talman! Jag skulle vilja ge ett allmänt värdeomdöme om detta betänkande. Med all respekt för begäran att vi skall ha ett vårdat språkbruk i kammaren måste jag säga att det bara finns ett ord som täcker detta betänkande, och det är rappakalja. Det finns ett sällskapsspel som heter så, och där definierar man ordet. Det finns tre definitioner. Först avsåg det en blandning av surmjölk och mjöl, sedan blev det dålig svagdricka, och i modern tid är det ''en hiskelig blandning''. Detta betänkande är en hiskelig blandning, och det är ett sorglustigt ärende. Det är en blandning av komponenterna post, avreglering, moms, bolagsbildning och marknadslösningar, som har blivit rappakalja. Fru talman! Posten fungerade förr tämligen väl. År 1992 gick den med en vinst på 1,6 miljarder, en vinstmarginal på 5 %. Man hade en avkastning på 17 %. Det var en tämligen väl fungerande verksamhet. I EU använder man ibland i byråkratin ett uttryck som säger att man inte skall laga saker som inte är sönder. Det är en mycket bra princip. Men det är vad riksdagen nu har gjort. För att kunna laga saker som inte är sönder måste man först slå sönder dem, och det har riksdagen gjort. Den har slagit till och slagit sönder. Monopolet på brev slopades i januari 1993. Posten skall bli bolag i mars 1994, och det skall bli moms på brev i mars 1994. Dessa beslut verkar oproblematiska. Men se det är de inte! Det är nästan som den gamla klassiska anekdoten: Ni tror ni förstår det här, men vänta tills jag har förklarat det! Det är precis vad som gäller här. Frågan har beretts. Finansutskottet har yttrat sig, näringsutskottet och trafikutskottet, men inte skatteutskottet -- som Bruno Poromaa påpekade. Det visade vikten av beredning, och att man inte får glömma något utskott. Nu har man hamnat i ett läge som i schacktermer kan beskrivas som patt. Det är att man inte ännu är schack, men man kan inte flytta någon pjäs utan bli helt matt, och det blir man när man fattat dessa beslut. Fru talman! Vi skall studera detta. Till ledamöterna i kammaren och på rummen, till protokollet och till medierna vill jag säga: Det är en hisnande färd vi kan få om vi läser detta betänkande. På s. 7 sägs att det inte skall vara 25 % mervärdesskatt på brev utan 12 %. Det är Ny demokrati som har fått igenom det för att gå med på bolagiseringen. Vad innebär detta? Jo, enligt min mening innebär det att staten förlorar på att införa denna skatt. Posten kommer att göra momsavdrag, och intäkterna kommer att bli mindre än Postens avdrag. Det är därför Postverket/nya bolagsposten tycker om detta. De tjänar på förslaget. Det blir alltså en dold skattesubvention till Postverket. Det torde inte Karl-Gösta Svenson kunna förneka. Det är en underlig effekt av detta hotchpotch. Men det skall bli mycket värre, fru talman. På s. 8 i betänkandet citerar man en motion av Lars Biörck. Där säger han att mervärdesskatten på porto medför administrativa problem. Det är en mycket kraftig underdrift. Längre fram i betänkandet står det att det finns goda möjligheter för Riksskatteverket och Posten att gemensamt komma fram till rutiner som klarar detta. Detta, fru talman, är en mycket kraftig överdrift. Man har slopat en bestämmelse som undantog brevbefordran från mervärdesskatt -- jag tror att det är 8 § punkt 7 i mervärdeskattelagen -- men man har kvar punkt 8 som säger att det inte finns någon mervärdesskatt på frimärken. Fru talman! Till våren kan vi köpa frimärken här nere i bankhallen. Vi betalar för dem, men vi har inte erlagt någon mervärdesskatt per definition. Vi köper två frimärken. Sedan tar vi upp frimärkena på rummet. Det ena sätter vi in i ett filatelialbum -- vi har inte betalat någon mervärdesskatt. Det andra frimärket klistrar vi på ett brev. Vi har fortfarande inte betalt någon mervärdesskatt. Sedan tar vi med brevet och lägger det på en postlåda. Simsalabim, helt plötsligt har vi betalat mervärdesskatt. Ett filosofiskt mycket intressant faktum. Det händer något transcendentalt i det ögonblick man stoppar in brevet i den gula lådan. Då har man betalt mervärdesskatt. Det går inte att slå i mig att det förhåller sig så. Jag tror inte att kammarens ledamöter kan förklara detta för någon skattskyldig. Detta är omöjligt. Det är ett klassiskt politikerbeslut som aldrig borde komma upp i kammaren. Det lämpar sig utmärkt för att raljera med i TV-program som Glashuset, Apropå osv. Man har åstadkommit ett hotchpotch. Detta är bestämmelser som klart strider mot varandra. Vi hade sluppit en sådan oformlig lagstiftning om man hade låtit bli att laga saker som inte var sönder och om man låtit bli att slå sönder ett väl fungerande postverk. Man borde inte ha börjat med marknadsexperimenten och bolagiserat Posten. Nu har man ställt till det för sig. Fru talman! Jag drar över någon sekund bara. Det första jag kommer att göra om vi blir medlem i EU -- vilket jag inte hoppas -- blir att anmäla svenska staten för EU-domstolen för att den har bestämmelser som strider mot den rättsordning som finns i EU. Det har Sverige med dessa rättsregler. Man tar de facto ut moms på frimärken fast det står i lagen att man inte gör det.

Fru talman! Jag kan svara Lars Bäckström direkt. Det här beslutet strider inte mot EG:s bestämmelser. Jag välkomnar ett överklagande till EU-domstolen. Jag garanterar att herr Bäckström kommer att förlora där. Vi har ju redan haft bolagiseringsdebatten. Riksdagen har beslutat att bolagisera Posten. Den debatten kan vi bortse ifrån nu. Riksdagen har samtidigt bestämt att den vill ha en mervärdesskatt på 12 % och begärt att regeringen skall återkomma med ett förslag om detta. Den frågan har vi diskuterat i skatteutskottet, och det är den frågan som det skall beslutas om i dag i Sveriges riksdag. Posten har själv begärt att få bli bolagiserad. Det innebär att Posten automatiskt blir momsskyldig. Man skall betala full moms. Riksdagsmajoriteten tyckte att det var för mycket att införa en mervärdesskatt på 25 %. Därför krävde man att den skulle vara 12 %. Det förslaget kommer nu från regeringen. Regeringen har uppfyllt de krav som riksdagen har ställt på regeringen i det avseendet. Staten förlorar inte alls på att införa en mervärdesskatt på 12 %. Jag hade varit glad om jag hade kunnat säga att det inte innebär någon kostnadsfördyring för konsumenterna, men tyvärr kan jag inte säga det, herr Bäckström. Skatten innebär en kostnadsfördyring på 5--7 % för konsumenterna. Efter den debatt som har varit i skatteutskottet och den hearing vi har haft har vi tillgodosett vissa krav från marknaden. Av praktiska skäl tar vi ut skatt även på utlandsbrev. Det är annars en form av exporttjänst och borde inte momsbeläggas. Vi har jämfört detta med vad den dåvarande socialdemokratiska regeringen gjorde när det gällde teletjänster. I samband med skatteomläggningen och den breddade momsbasen gjorde man på motsvarande sätt. Av praktiska skäl har vi valt att göra på samma sätt med utlandsbreven. Detta borde innebära att postbolagen inte tar ut skattehöjningen hos konsumenterna. Postbolagen gör ju en rationaliseringsvinst. Jag kan förstå att Bruno Poromaa och övriga socialdemokrater är litet frustrerade. De gick ju till mycket kraftigt anfall i skatteutskottet. De talade om att trafikutskottet borde yttra sig osv. Men sedan visar det sig att det inte finns någon motion från det socialdemokratiska partiet om att de vill riva upp det gamla beslutet. Det här resonemanget är ju ett slag i luften. Riksdagens beslut gäller. Det skall träda i kraft den 1 mars. Det finns ingen anledning att skicka det här betänkandet på remiss till trafikutskottet. Det här betänkandet berör en ren skattefråga. Vi har gjort två förändringar. Vi har sett till att medlemsbladen blir skattefria även i fortsättningen. Med det system som vi föreslår i betänkandet kommer momsen på portot inte att innebära någon kostnadsfördyring för medlemsföretagen. Vi föreslår detta i samråd med Socialdemokraterna. Det sker efter det att tre motioner om detta lagts. Det är en moderat och två socialdemokratiska motioner. Sedan gör vi en ändring till. Av praktiska skäl, som jag nämnde nyss, inför vi beskattning på utlandsbreven. Det finns inte någon som helst anledning att trafikutskottet skall yttra sig om tekniska skattefrågor. De berör enbart skatteutskottet, och de skall behandlas där. Detta har ingenting med bolagiseringen att göra. Riksdagen har fått de krav som den ställde på regeringen uppfyllda. Skatteutskottet har också ställt upp på de kraven. Trafikutskottet har fått samma krav tillgodosedda när det gäller medlemstidningarna och att det skall fungera på ett bra sätt. Herrar Poromaa och Bäckström, jag är övertygad om att marknaden klarar av detta. Riksskatteverket och de aktuella företag som finns på marknaden kommer att hitta en bra lösning för att verifiera mervärdesskattens del av portopriset. Man får inte tumma på den viktiga regel som mervärdesskattesystemet innebär, nämligen att den som säljer en vara eller tjänst är skyldig att fakturera hur mycket den varan eller tjänsten kostar och tala om hur stor andel av priset som är mervärdesskatt. Det skall köparen ha som underlag för sitt momsavdrag. Det grundläggande i hela systemet med mervärdesskatten är att ha det på det viset. Då kan det ibland uppstå några praktiska olägenheter. Det var Posten naturligtvis medveten om när de ansökte om bolagisering. De har sett dessa effekter, men de såg ändå fördelarna med bolagiseringen. En riksdagsmajoritet har ju också ansett att vi borde genomföra den. Fru talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Låt mig först ta upp kostnadsfrågan. Det blir naturligtvis en fördyring för konsumenten. Det är alldeles riktigt. För mig, som är en flitig brevskrivare, blir det en fördyring. Däremot hävdar jag att staten inte kommer att tjäna på denna skatt eftersom bolagsposten kommer att göra momsavdrag. Nettot för samhället blir negativt. Det blir även negativt för Sveriges brevskrivare. Företagen påverkas över huvud taget inte, eftersom de drar av kostnaden. Det är alltså negativt för brevskrivarna och för ekonomin men positivt för Posten i denna del. Vidare, Karl-Gösta Svenson, står det uttryckligen i förslaget till mervärdesskattelag 8 § punkt 7 att brevbefordran skall vara undantagen från mervärdesskatt. Men i punkten 8 föreslås att frimärken skall vara undantagna från mervärdesskatt. Det är detta förslag som gör att det som ni säger är ''hotchpotch'' och rappakalja. De facto, Karl-Gösta Svenson: När betalar jag, som är en flitig brevskrivare, min mervärdesskatt? Det är ingen mervärdesskatt på frimärken. När jag har köpt ett frimärke och satt det på ett kuvert med brevet i samt lagt kuvertet på postlådan har jag, plötsligt -- simsalabim -- betalat mervärdesskatt. Detta är en så oerhört knepig filosofisk tanke att den lämpar sig bättre för ett TV-program än för kammardebatter. Det är ''hotchpotch'', ett problem som ni har ställt till för er själva. Nu står ni där, men det hade varit enkelt att låta bli att försöka laga något som inte är sönder, dvs. att avstå från att slopa brevmonopolet och från att införa marknadslösningar där de inte hör hemma. Fru talman! Om det finns någon ytterligare taletid kvar, vill jag beträffande ''den enkla lösningen'' tala om vad man vidare tänker göra. Det är så fantastiskt att jag nästan saknar ord för det. Man tänker sig att Sveriges småföretagare skall stoppa tio brev i ett extra litet kuvert och skriva på dess utsida: Innehåller 10 brev, så och så mycket i frimärken och erlagd moms från firma NN. Sveriges småföretagare skall ägna tid åt en sådan extremt byråkratisk åtgärd! Posten skall ta emot dessa kuvert, tömma dem och sortera in dem. Man tycks tro att Posten fortfarande jobbar så som den gjorde när jag var studerande och arbetade på Posten. Posten är numera ett rationellt företag, som har annat än maskiner. Nu skall vår ''förenklingsregering'' tvinga på den detta extremt byråkratiska system, därför att denna regering är så ytterligt nyliberal. Fru talman! Det finns inte ett enda land i EU som har ett liknande marknadsliberalt system som det som Sverige då skulle införa. Det blir en fruktansvärd sörja när man kombinerar extrem nyliberalism med EU-regler.
Fru talman! Det finns inte ett uns av sanning i det som Lars Bäckström nyss uttalade. Bäckström håller sig inte till fakta. Först och främst gör staten inga förluster utan en vinst på att införa moms. För att ''break even'' skall Postens momskostnader för brevbefordran ligga på 5--7 procentenheter. Det blir därför tyvärr en skattehöjning för konsumenten och därmed en skatteintäkt för statsverket. Det är så, herr Bäckström. Om vi däremot hade infört 25 % mervärdesskatt i stället för 12 %, skulle det ha blivit en skillnad på ett antal hundra miljoner i form av lägre intäkter. Frimärket är ju ett betalningsmedel. Tjänsten uppkommer först när jag lämnar över brevet, och då kan jag betala kontant, använda stämpel eller erlägga likvid på annat sätt. Det kommer att fungera. Det är löjligt att i Sveriges riksdag propagera på det sätt som Lars Bäckström gör. Det är ingen som tror på det som han säger. Vettiga människor klarar ut det här. Vi skall vidare inte diktera hur hanteringen skall utformas och hur inköpen skall verifieras. Det kommer marknaden att sköta, och det gör den i anslutning till de lagar som finns. Gud bevare oss för att vi i Sveriges riksdag skulle detaljstyra i enlighet med det som Lars Bäckström talar om! Vi har utformat det betänkande som skatteutskottet avgivit för att det skall bli ordning och reda. Jag är övertygad om att Riksskatteverket klarar ut detta tillsammans med marknaden.
Fru talman! Jag raljerar över detta därför att det är värt att raljera över, Karl-Gösta Svenson. Bra och sakligt underbyggda beslut kan man diskutera sakligt, men i detta fall har ni misskött beredningen. Ni har inte utrett frågan till fyllest, och därför har ni hamnat i detta läge. Det är ett faktum att det i förslaget till mervärdesskattelag § 8 stadgas att frimärke är undantaget från mervärdesskatt. När, Karl-Gösta Svenson, betalar jag som brevskrivare min mervärdesskatt, om det inte sker när jag köper frimärket? Finland har bett att få ta ut moms på frimärken, men EU har uttryckligen uttalat att man inte tillåter det. Karl-Gösta Svenson säger att frimärke är ett betalningsmedel. Det är det inte. Kontrollera med Riksbanken, med Posten eller med vem som helst! Frimärke är ej ett erkänt betalningsmedel i Sverige, däremot i vissa länder i EU. Här har vi ett av felen i handläggningen. Vad gäller att marknaden kommer att sköta detta vill jag säga att det är ert stora fel att ni låter marknaden sköta allting. Vi hade ett system som fungerade bra. Det var kanske inte alldeles utmärkt på alla punkter, men det fungerade bra. Ni har nu kommit fram till ett system vars regler inte står i överensstämmelse med de lagbestämmelser som kommer att tillämpas. Det är inte bra att ha en sådan riksdag som fattar sådana beslut. Riksdagen skall fatta enkla och tolkningsbara beslut i lagstiftningsärenden. Jag är konservativ i synen på lagstiftning och menar inte att marknaden får klara det som lagstiftaren inte klarar. Det är synd att ni moderater inte är lika konservativa i synen på rättstillämpningen. De enda länder som såvitt jag vet har system som påminner om det föreslagna är Malaysia och Sydkorea. Det är säkert på många sätt utmärkta länder, men de har inte EU-lagstiftningen att ta hänsyn till, vilket ni moderater tvingas göra. EU-lagstiftningen och vår egen lagstiftning säger att det inte utgår mervärdesskatt på frimärken. Förklara för mig: När betalar Bäckström och andra brevskrivare sin mervärdesskatt på brevbefordran, om det inte sker vid det tillfälle när jag köper frimärket? Sedan betalar jag ju inte ut några ytterligare pengar. Karl-Gösta Svenson kan möjligen har en poäng i att det är svårt att räkna ut hur statsfinanserna påverkas. Men svara då på två frågor: Hur mycket får vi in till staten på brevmomsen, och hur stora kommer AB Postens momsavdrag att vara? Då får vi två siffror som vi kan jämföra.
Fru talman! Vi får in brutto ca 1 miljard i moms, och den avdragsgilla momsen uppgår till i runt tal Det är bra att Lars Bäckström medger att han raljerar här i kammaren. Jag tycker dock inte att man skall raljera här i Sveriges riksdag. Jag sade inte, herr Bäckström, att marknaden skall klara detta. Jag sade att den skall göra det i enlighet med de bestämmelser som finns. Den skall följa mervärdesskattelagen, och därför vet jag att den kan hantera detta. Det innebär att det skall finnas en faktura från Posten, som skall ligga till grund för företagens avdragsgilla mervärdesskatt. Det hela kommer att lösa sig på ett bra sätt. Men det är inte speciellt bra att föra diskussionen om hur detta skall skötas i en hearing i skatteutskottet. Jag förutsätter att man sköter detta på ett mycket bättre sätt mellan Riksskatteverket och aktörerna på marknaden. Jag förstår att Socialdemokraterna och i det här fallet Vänstern inte vill förändra och förnya i detta avseende. Ni vill inte se en utveckling där det finns andra aktörer på marknaden som driver postverksamhet och som betalar mervärdesskattemedel. Det förekommer i dag en konkurrenssnedvridning, som skall åtgärdas på detta sätt. Posten, statens eget företag, vill själv för att kunna konkurrera på lika villkor ha denna ordning, och riksdagen ställer sig bakom den. Frimärken är i mervärdesskattelagens mening ett betalningsmedel. Herr Bäckström skall på sitt brevkuvert redovisa att han har betalt den avgift som tas ut för att transportera brevet till en viss adress i Sverige eller i utlandet. I den summa som Posten eller något annat företag bestämmer att prestationen skall kosta ingår, om riksdagen beslutar så i dag, efter den 1 mars mervärdesskatt med brutto 12 % eller 10,7 % av det värde som anges på brevet. Det är enkelt ur den synpunkten. Vi har minimerat de byråkratiska effekterna för näringslivet genom att lägga fram ett praktiskt förslag om att även de brev som går till utlandet skall beskattas.
Fru talman! K-G Svenson tror tydligen att jag inte vet vad riksdagen har fattat för beslut. Jag vet faktiskt att riksdagen har fattat beslut om att övergå till den form som man har i Sydkorea och i Indonesien -- eller vilket av de fjärran belägna länderna Lars Bäckström nu talade om. Jag har riktat kritik mot regeringens och utskottsmajoritetens handläggning av denna fråga. Det gäller både trafikutskottet och sedermera skatteutskottet. K-G Svenson försvarar sig med att tala om att det inte förelåg någon motion om att man skall riva upp beslutet. Det är riktigt. Men vi hade en hearing, och under hela denna hearing framkom det att det bara var postala frågor som diskuterades där. Följaktligen skulle man ha givit möjlighet för trafikutskottet att lägga fram sina synpunkter. u vet ingen om vad som gäller. Jag var nere på postkontoret i går eftermiddag för att köpa frimärken. Jag blev upplyst om att personalen inte vet vad som kommer att gälla om 300 timmar. Det är faktiskt inte mer än tolv dagar tills de nya bestämmelserna träder i kraft -- omräknat i timmar är det 300. Fortfarande vet inte personalen på Posten vad som kommer att gälla efter den 1 mars. Jag tycker att man skulle ha rätat ut alla frågetecken långt innan propositionen om ändring av Postens verksamhetsform lades fram. De frågetecknen skulle man ha rätat ut, speciellt eftersom man inte har erfarenheter från något annat land att luta sig emot. Nu väntar finnarna på att ta våra erfarenheter i besittning -- om de över huvud taget skall ändra verksamhetsformen. K-G Svenson sade inte huruvida han ärligt och uppriktigt kan svara ja på min fråga om huruvida han tycker att detta ärende har handlagts på ett godtagbart sätt.
Fru talman! Sett ur skatteutskottets synpunkt kan jag svara ett entydigt ''ja'' på den frågan, Bruno Jag förstår inte varför Bruno Poromaa återgår till bolagiseringen stup i ett. Riksdagen har fattat det beslutet. Socialdemokraterna har ingen motion om att riva upp det. Det ligger fast. Det är precis samma sak som med arbetslöshetsförsäkringen och mycket annat. Ni går ut hårt i debatter, men när det kommer till kritan river ni inte upp de beslut som regeringen har fått igenom i riksdagen utan låter dem ligga fast. Man tar upp förhållandena i Malaysia och något annat land. Hur det är där fick ni reda på av Ulf Dahlsten vid hearingen, men han sade också mycket annat. Han sade att samma sak är på gång när det gäller posten i Europa. Man möter en utveckling och nya möjligheter även i Europa, och då är det bra att vi har inlett avregleringen. Det är självklart att personalen på postkontoret inte vet hur det skall vara den 1 mars. Beslutet om huruvida momsen skall vara 25 % eller 12 % är ju inte fattat ännu! Utan att vi behöver fatta något beslut i skatteutskottet eller i riksdagen är det 25 % Det borde Bruno Poromaa känna till. Det vet man naturligtvis om på Posten också, men man vet samtidigt att vi i dag skall fatta ett beslut om att sänka den skattesatsen till 12 %. Det är inga problem alls. När beslutet är fattat vet man vad som gäller den första mars, men det är självklart att personalen dagen innan beslutet fattas inte kan svara på om momsen skall vara 25 eller 12 %.
Fru talman! Ännu en gång vill jag säga att jag vet vilka beslut riksdagen har fattat. Det behöver inte K-G Svenson upplysa mig om. Jag vill ändå fråga varför vi skall ha en så hög hastighet på avregleringen. Ingen avreglering har varit lyckosam. Det vet K-G Svenson mycket väl. Taxichaufförerna slåss på Arlanda och valutaavregleringen har varit mindre lyckosam. Personligen lider jag väldigt mycket av avregleringen av flyget. Den tvingar mig att vistas i Stockholm en eller två nätter mer än tidigare i veckan på grund av de försämrade flygförbindelserna. Jag lider också av de fördyringar som vi har åsamkats på grund av avregleringen. Därför ser jag framtiden an med fasa vad gäller Posten. Posten har fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt, men det vet tyvärr ingen bland personalen nu. Om K-G Svenson hade varit anställd inom Posten i stället för inom skattemyndigheten hade han kanske kunnat vara rådgivare och sagt vad som skall komma att hända i framtiden.
Fru talman! I dag behandlar vi en mervärdesskattefråga. Det gäller moms på porto. Det har inte direkt med bolagisering eller avreglering att göra. Den frågan är i första hand en fråga för trafikutskottet. Den debatten får man ta där, Bruno Poromaa. Vi kan naturligtvis ta en debatt om avreglering i allmänhet, men i dag gäller det huruvida vi skall ha 12 eller 25 % mervärdesskatt på brevporto. Det är det beslutet som skall fattas i dag. Jag upprepar att man från socialdemokraternas sida inte har lagt fram någon motion om att riva upp beslutet om avreglering. Att bakvägen försöka riva upp förslaget och diskutera bolagiseringen är något av ett slag i luften.
Fru talman! Jag upprepar nu vad Karl-Gösta Svenson sade så att det blir tydligt i protokollet: Aktiebolaget Posten kommer att dra av 500 miljoner i mervärdesskatt. Samhället får in 1 000 miljoner. Nettot blir alltså 500 miljoner. Var det så Karl-Gösta Svenson sade? Om detta är korrekt hade jag fel, fru talman, när jag misstänkte att staten skulle förlora på förslaget. Vi får kontrollera detta senare, men nu har vi klara uppgifter. Jag tackar för det. Det problem jag tar upp, Karl-Gösta Svenson, är den renodlade skattetekniska frågan. Riksdagen slopar punkt sju i åttonde paragrafen och behåller punkt åtta. Det är det som är den legala juridiska knäckfrågan. Man behåller momsfrihet för frimärken. Karl-Gösta Svenson säger att frimärken är ett betalningsmedel. Det är det inte, bl.a. av den orsaken att vem som helst i detta land äger rätt att ge ut frimärken till följd av de beslut som regeringen har lyckats driva igenom i riksdagen. Enligt Karl-Gösta Svenson finns det alltså en frihet för vem som helst som har lust att ge ut betalningsmedel i detta rike. Det kan inte Karl Gösta Svenson mena. Det kan inte vara möjligt att han har denna ståndpunkt. Min huvudståndpunkt i denna debatt är att man inte kan ha två sinsemellan motstridiga regler. Man får bestämma sig för den ena varianten. Antingen är det mervärdesskatt på breven eller inte. Privatkunders enda sätt att betala denna skatt är att köpa frimärken. Då kan man inte ha en paragraf i lagen som säger att det inte utgår någon mervärdesskatt på frimärken. Det blir tyvärr möjligt att raljera med detta förslag. Min poäng är att man inte kan ha en sådan lagstiftning i längden. Det är synd att Karl-Gösta Svenson inte inser detta. Ni säger att man måste se tiden an och skapa nya lösningar. Nej, inte alltid, Karl-Gösta Svenson. Jag skall avsluta inlägget med att läsa ur en bok som jag brukar läsa: Offentliga inrättningar och verk, ehuru i högsta grad nyttiga för ett stort samhälle, är likaväl av den naturen att de aldrig kan betala sig och gå med vinst för en enskild eller för ett litet antal enskilda. Till denna gemensamma sektor hör, enligt Adam Brevbefordran hör till transportväsendet. Även 1776 att man inte skulle privatisera och skapa marknadslösningar på vissa områden. Men det inser inte denna regering och Karl-Gösta Svenson.
Fru talman! Jag har fått en uppgift om att omsättningen är ca 10 miljarder. Med utgångspunkt från det har jag räknat fram att det rör sig om cirka en miljard och att den ingående momsen skulle kunna beräknas till 500 miljoner. Jag fick sifferuppgifterna hastigt i dag, men vi kan kontrollera dem efteråt. Jag kan begära att utredningstjänsten verifierar dem. Men detta är alltså den uppgift jag kan lämna nu. Utifrån dessa siffror har jag själv räknat ut att ''break even'' ligger på mellan fem och sju procentenheter. När man skickar ett brev får man betala en portoavgift eller en transportavgift, beroende på hur man vill rubricera den. Den som vidarebefordrar brevet tar betalt för det. Eftersom vi nu inte kommer att ha något postverk utan ett bolag, betraktas det som näringsverksamhet. All näringsverksamhet, med vissa undantag, är mervärdesskattepliktig enligt huvudregeln i den mervärdesskattelag som funnits sedan gammalt, framför allt efter det att vi i samband med skatteomläggningen breddade basen. När Lars Bäckström går till posten får han betala för detta. Då tjänsten har blivit utförd skall mervärdesskatten redovisas. Så enkelt är det. Som betalningsmedel för att skicka brev använder vi en form av märken, som i det här fallet kan kallas frimärken. De används också i det övriga Europa. Jag får sätta på så många frimärken som krävs för att skicka brevet enligt de statuter som Posten eller andra företag har ställt upp. I det beloppet ingår mervärdesskatt. Jag ser inte några som helst problem med detta. Det finns ingen anledning att stå här i kammaren och raljera. Det är en aning barnsligt, och det är inte värdigt en riksdagsledamot att stå i sin bänk och göra så. Jag gillar Lars Bäckström, men det här är långt under lågvattenmärket.
Fru talman! Det är också långt under lågvattenmärket att ha en motsägelsefull lagstiftning, Karl-Gösta Svenson! Enligt 8 § mom. 7 utgår mervärdesskatt. Enligt följande paragraf utgår ingen mervärdesskatt. Det är det som är problemet. Det är faktiskt bara privatpersoner som kommer att betala en mervärdesskatt. Min fråga är: Enligt lagen finns det ingen mervärdesskatt på frimärken, och enligt lagen är det bara privatpersoner som kommer att leverera mervärdesskatt till samhället. Men hur skall den betalas? Min poäng är att ni borde ha system i ert eget system. I pjäsen om Hamlet fälldes kommentaren att det i alla fall är system i galenskapen. Man kan ha vilken åsikt som helst om Posten skall vara ett bolag eller inte och om man skall ha konkurrens eller inte, men lagstiftningen skall vara sammanhållen. Det är det som regeringen har misslyckats med. Man kan kalla det att raljera, men det är faktiskt värt att kritisera, Karl-Gösta Svenson! Jag respekterar och tycker om Karl-Gösta Svenson, men jag tycker inte om att det inte finns system i lagstiftningen. Jag är konservativ i den meningen, och det är jag stolt över. Jag tycker att vi skall ha en strikt lagstiftning i detta land. Grundorsaken till ert problem är EU anpassningen. Välj endera sättet, Karl-Gösta Svenson! Lägg mervärdesskatt på frimärkena eller ta bort den! Så blir det konsekvent. Nu avslutar vi debatten och avvaktar den praktiska lösningen. Den kommer nog att ordnas, men den kommer inte att stämma överens med lagens bokstav, ej heller med dess anda.

Fru talman! Enligt betänkandet skall målsägandebiträde, som Sigrid Bolkéus betonade, utöver vad som gäller i dag kunna förordnas i samtliga mål om brott enligt brottsbalken, om fängelse kan följa på brottet och om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och andra omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av biträde. Målsägandebiträdets uppgifter skall, som framgår av betänkandet, kvarstå även om talan avskiljs för att handläggas som ett särskilt tvistemål. Det är bara i de fall som tvistemålet handläggs som ett s.k. småmål som bestämmelserna inte skall gälla. Målsägandebiträdets uppgifter skall också kvarstå när en fråga om enskilt anspråk överklagas till högre rätt. Målsägandebiträdet får också förordnas i högre rätt om åklagaren eller den tilltalade har överklagat domen i ansvarsdelen. I propositionen och i betänkandet föreslås också ändringar av reglerna om när allmän rättshjälp skall kunna beviljas i angelägenheter och fall som skall behandlas utanför Sveriges gränser. Också det tog Det skall nu inte längre krävas att det finns särskilda skäl för rättshjälp om den rättssökande är bosatt i Sverige och saken gäller ett mål om sexualbrott bl.a. utomlands. Förmånerna i dessa ärenden rörande sexualbrott utvidgas till att också gälla ersättning för resa och uppehälle. Svenska medborgare skall också kunna få ekonomiskt bistånd i anslutning till brottet, om de i utlandet har blivit utsatta för våldsbrott. De skall få bistånd så att de kan ta till vara på sin rätt. De här lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 Bakgrunden till propositionsförslaget och betänkandet är motionskrav som faktiskt först väcktes hos oss i Centerpartiet i slutet av 80-talet. Därefter följdes de av motionskrav också från Jag skrev min första motion i ärendet sedan jag på TV hade fått följa hur svenska flickor hade våldtagits utomlands. Man tog bl.a. upp ett fall om en svensk flicka som hade våldtagits i Italien. Hon fick inte alls det stöd och den hjälp som hon behövde. I programmet framhölls det att om hon hade varit en person som hade begått ett brott utomlands, t.ex. våldtäkt, så hade denna svenska medborgare fått juridisk hjälp. Jag ansåg att det här var alldeles barockt och felaktigt. Därav kom motionskravet, som sedan följdes upp och blev ett tillkännagivande. Det känns skönt att vi nu är överens om det här och att det sker förbättringar. Sigrid Bolkéus framförde att hon är oroad för hur många som skall kunna få del av den här rättshjälpen. Det är väldigt svårt att bedöma hur många som kommer att behöva hjälp. Jag tycker att det viktigaste är principen att man som brottsoffer kommer att kunna få hjälp, även om brottet har begåtts utomlands. Därför tycker jag också att det är viktigt att vi följer utvecklingen. Jag utgår ifrån att också regeringen kommer att göra det. Sigrid Bolkéus tog också upp problemet med besparingar på rättshjälpen. Jag vill påminna om att Socialdemokraterna och regeringspartierna faktiskt har varit överens om att det bör sparas på rättshjälpen. Det har bl.a. nämnts att vi skall spara 40 miljoner kronor. Det är problematiskt att göra de här besparingarna eftersom de självfallet går ut över någon. Vi är dock överens om att besparingar skall göras. Det finns områden som vi behöver förbättra inom rättshjälpen, utöver det som tas upp i dagens betänkande. Jag vill bara påminna om att det finns motioner om rättshjälp vid bodelning, ett område där det i stort sett är omöjligt att få rättshjälp i dag. Socialdemokraterna som från oss i Centern att man måste undersöka detta. Det tas, som sagt upp i ett annat betänkande. Som Sigrid Bolkéus sade kritiserar Socialdemokraterna delar av betänkandet. De kritiserar bl.a. att målsägandebiträdets uppgifter skall kvarstå i ett från brottmålet avskilt skadeståndsmål och i ett mål om skadestånd som överklagas till högre rätt. Ni säger att detta kommer att leda till en oacceptabel obalans mellan parterna i den del av processen som gäller omfattningen av den kompensation som skall tillkomma målsägande. Det är också rätt att Lagrådet har kritiserat förslaget på dessa områden. Ni säger att detta kommer att leda till en oacceptabel obalans mellan parterna i den del av processen som gäller omfattningen av den kompensation som skall tillkomma målsägande. Det är också rätt att Lagrådet har kritiserat förslaget på dessa områden. Men justitieministern och vi i utskottsmajoriteten framhåller följande. Det är angeläget att ta till vara alla möjligheter att stärka brottsoffrens ställning. Likaså är det angeläget att den som utsatts för brott verkligen får det stöd och den hjälp som denna behöver. Här finns behov av förbättringar. Det är ju enbart i mål där målsägande utsatts för allvarliga brott, sexuella brott eller våldsbrott eller där omständigheterna är sådana att målsägande har behov av särskilt stöd och särskild hjälp som målsägandebiträde förordnas. I dessa fall menar vi i majoriteten att det är rimligt att stödet även får omfatta skadeståndsanspråk i avskilda mål. Med de föreslagna ändringarna uppstår det visserligen vissa skillnader mellan parterna. Men skillnaderna finns redan. Målsägande får i dag kostnadsfritt målsägandebiträde när ett enskilt anspråk handläggs inom ramen för ett brottmål, medan den tilltalade kan bli återbetalningsskyldig för försvarskostnaderna. Den skillnad som uppstår mellan parterna är också av ekonomisk art och innebär inte att målsägande har starkare ställning än motparten i själva processen. Skillnader av ekonomisk art finns redan. De finns mellan två parter i tvistemål. Den ena parten kan ha allmän rättshjälp till en mycket låg avgift därför att hans eller hennes ekonomi är svag. Samtidigt får den som har god ekonomi inte rättshjälp, eller så får denna betala en mycket hög rättshjälpsavgift. Principen med skillnader finns redan.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

Fru talman! Under den socialdemokratiska regeringstiden skedde vissa förbättringar när gäller åtgärder för att stödja, hjälpa och stärka brottsoffren. Dessa förbättringar skedde i huvudsak därför att oppositionen fick stöd av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i utskottet när det gällde att ge regeringen en mängd förslag till känna. Dessa förslag innebar att regeringen i sin tur tvingades att lägga fram förslag om förbättringar. Jag tänker exempelvis på skärpningen av besöksförbudet och på ökat stöd vad gäller målsägandebiträde. Förslagen i dagens betänkande grundar sig på tillkännagivandet som utskottet och riksdagen gjorde till regeringen under den socialdemokratiska regeringstiden våren 1991. Nuvarande regering har nu i ett samlat grepp lagt fram ett förslag på detta område. När det gäller stöd till brottsoffer utomlands var Centern först om att ensam ha en reservation om det. Vi ansåg det vara självklart att svenska brottsoffer utomlands borde få samma stöd som svenska gärningsmän som begår brott utomlands får. Det kan man gå tillbaka till gjorda reservationer för att se. Att vi nu kan åstadkomma förbättringar på det här området är alltså för mig väldigt tillfredsställande. Jag vill också framhålla att jag tycker att det var bra att socialdemokraterna i riksdagen under den socialdemokratiska regeringstiden gick emot sin egen regering och gav den regeringen till känna att det behövdes förbättringar. För övrigt tänker jag inte mer kommentera förslagen om förbättringar vad gäller målsägandebiträde. Jag tänker inte upprepa de förklaringar som jag redan en gång givit. De finns redogjorda såväl i betänkadet som i mitt anförande.

Fru talman! Jag ber Sigrid Bolkéus att gå tillbaka ytterligare några år i tiden vad gäller betänkanden. Hon skall då upptäcka att det finns betänkanden med enbart Centern som reservant på detta område. Det viktigaste är egentligen inte att träta om vem som gjorde vad och när det gjordes. Det viktigaste är att få förbättringar till stånd. Nuvarande regering har verkligen på allvar tagit itu med problemen att stärka och stödja brottsoffrens ställning. Men vi kan fortfarande upptäcka skillnader i vårt synsätt. Utskottet föreslår ytterligare förbättringar, förbättringar som socialdemokraterna reserverar sig emot. Det framgår av Socialdemokraternas reservation.